Herr talman! För att visa att det inte bara är vackra ord det rör sig om, vill jag nämna att chefen för utbildningsdepartementets högskoleenhet i morgon deltar i överläggningar i Bryssel som syftar till just en sådan ökad möjlighet till studerandeutbyte som Kerstin Keen har efterlyst. Jag vill också nämna att studiemedelskommittén i sitt betänkande föreslår att svenska studerande i ökad utsträckning skall kunna ta med sig sina studiemedel för att bedriva studier utomlands. Det betänkandet är nu föremål för remissbehandling. Efter remissbehandlingen får vi tillfälle att återkomma till riksdagen i frågan.
Herr talman! Jag tackar än en gång utbildningsministern, nu för denna precisering att det faktiskt pågår förnyat arbete. Vi får hoppas att det går ganska fort, för COMETT är redan i gång, och ERASMUS sätter i gång den 1 juli 1988 och våra studenter i Sverige vill inte vänta. Det är ju glädjande att både Anita Gradin och Lennart Bodström är inne på studiemedelskommittén. Vi får hoppas att den tar tag i det här. Men det krävs nog faktiskt också att svenska staten går in för stipendier, för i EG-länderna är det Bryssel som betalar för studenterna, inte studenterna själva.

Herr talman! Sivert Carlsson har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till fortsatt grundskollärarutbildning vid högskolan i Kalmar. Universitetsoch högskoleämbetet har i sin anslagsframställning, precis som Sivert Carlsson påpekar i sin fråga, redovisat ett ökat lärarutbildningsbehov. Enligt min mening bör en eventuellt utökad lärarutbildning kunna lokaliseras till de högskoleenheter som enligt riksdagsbeslutet skall anordna grundskollärarutbildningen. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon förändring av det tidigare nämnda riksdagsbeslutet.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för svaret, men jag är uppriktigt sagt förvånad, för att inte säga besviken. Min fråga är föranledd av att det behövs en snabb och väsentlig utökning av lärarutbildningens volym. UHÄ har, beroende på ökat barnantal men också som en följd av den nya grundskollärarutbildningen och ökat antal pensioneringar, föreslagit en fördubbling av antalet intagningsplatser redan kommande budgetår, till 1 890 stycken. Dessa nya förutsättningar bör ge ökat stöd för fortsatt grundskollärarutbildning vid högskolan i Kalmar, en uppfattning som också delas av flera ledamöter, inkl. verksledningen, i UHÄ:s styrelse liksom av en enig länsstyrelse, av de stora fackliga organisationerna, av länets kommuner och av befolkningen, som i ett antal av närmare 6 000 personligen tagit till pennan och skrivit på för denna, som så många tycker, utbildningspolitiska och regionalpolitiska självklarhet. Lärarhögskolan i Kalmar har varit en föregångare beträffande reformarbetet med den nya grundskollärarutbildningen och gemensam utbildning för barnomsorgsoch grundskolepersonal. Det känns bittert för den personalen att i stället för fortsatt utvecklingsarbete bli varslad om uppsägning. Länets kommuner är absolut i behov av lärarhögskolans kompetens, inte bara för den viktiga reguljära fortbildningen utan också för den skolutveckling och kompletteringsutbildning som är en följd av den nya grundskollärarutbildningen. Det känns bittert för kommunerna och för de tusentals lärarna i länet att bli av med denna kompetens och tillgång. Kalmar län tillhör i dag, till följd av regeringens koncentrationspolitik, de stora regionalpolitiska förlorarna, med halva järnvägsnätet nedlagt, med föreslagen halvering av väganslagen, med hotade jordoch skogsbruk, med hotad statlig järnvägsindustri på Kalmar verkstad, med bland landets lägsta andel statlig verksamhet, med bland landets lägsta andel högskolestuderande och med tappade fyra ungdomar per dag under de senaste åren. Därför måste bl.a. högskolans basutbud och kompetens breddas, förstärkas och fördjupas, precis som UHÄ:s verksledning m.fl. skriver i sin reservation. Jag vill fråga utbildningsministern: Delar utbildningsministern och regeringen uppfattningen, att utöver utbildningspolitiska skäl även regionalpolitiska och samhällsekonomiska skäl talar mot nyinvesteringar beträffande lärarutbildningen i redan överhettade områden och för ett utnyttjande av redan befintliga resurser, vilka i det här fallet finns bl.a. vid lärarhögskolan i Kalmar, i form av såväl lokaler och personal som mångårig och väldokumenterad kompetens beträffande lärarutbildning?

Herr talman! Oändligt mycket långsammare än inom andra samhällsområden sker en viss omstrukturering också på utbildningssidan. De 162 000 studieplatser som vi har i Sverige har inte exakt samma fördelning. Vid ett minskat behov av grundskollärare minskas också långsamt utbildningen av grundskollärare.

Jag tycker det är orättvist när det sägs här att Kalmar län tillhör de stora regionalpolitiska förlorarna i regeringens politik. Nog kan vi förse Kalmar län med det behov av grundskollärare som föreligger. Men nu är det fråga om att förse detta industrisvaga län också med den arbetskraft som är förutsättningen för en utveckling av de branscher som kan ge nytt liv åt gamla bygder. Låt mig också säga att vi alltjämt bedriver lärarutbildning för tidigarelinjen på tolv enheter i Sverige. Att beteckna dem som överhettade när det är fråga om Kristianstad, Växjö, Jönköping och Linköping tycker jag är att ställa små krav på vad som är överhettade områden i Sverige.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förstärka resurstilldelningen till länsvägarna, så att de regionalpolitiska målen kan uppnås. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram investeringsplaner för de närmaste tio åren. Vägplaneringen är decentraliserad, vilket bl.a. innebär att det lokala och regionala inflytandet är stort i denna planeringsprocess. Den fördelning mellan riksoch länsvägar som nu diskuteras är ett resultat av länens samlade prioriteringar. Jag utgår ifrån att länen därvid även har beaktat de regionalpolitiska målen i sina bedömningar liksom i prioriteringen av enskilda vägobjekt. Jag förutsätter att sådana överväganden även gjorts i Östergötlands län.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr måste jag säga att jag verkligen inte är nöjd. I Östergötland finns det 52 mil riksvägar och 400 mil länsvägar. Som framgår av frågan anslås för dessa 400 mil endast 51,5 milj.kr. på tio år enligt den fördelning som vägverket har gjort. Det säger sig självt att det inte finns någon som helst möjlighet att göra annat än några enstaka punktinsatser på länsvägnätet med de kronorna. Regeringen talar så vackert om regional balans. Men med en sådan här vägpolitik är det ljusår tills den blir verklighet, eftersom vägnätet är av största betydelse för just den regionala balansen. Regeringen har engagerat sig i kampanjen ”Hela Sverige skall leva!”. För att uppnå målet behövs det först och främst en vägpolitik när det gäller de vägar på vilka timmerbilar, mjölkbilar, fodertransporter, skolskjutsar, pendlare, färdtjänst och lantbrevbärare skall fram! E och P-län är vid sidan av Norrlandslänen de län som har de flesta grusvägarna — närmare bestämt 160 mil, dvs. ca 40 96 av vägbeståndet. Nu säger kommunikationsministern att den här fördelningen bygger på prioriteringar som länen själva har gjort. Men när lekmannastyrelsen vid länsstyrelsen i Östergötland diskuterade den tioårsperiod som vi nu planerar för fick man ett klart besked om att det icke gick att flytta pengar mellan anslagen för riksvägar resp. länsvägar. Vad man hade att göra var i stället att 59 inom den ram som vägverket fastställt prioritera länsvägarna. Det är alltså den prioriteringen som jag här vänder mig emot — dvs. ca 50 milj.kr. till länsvägar kontra drygt 400 milj.kr. till riksvägar. Centern har år efter år hävdat att riksdagen bör uttala att 50 20 av vägbyggnadsmedlen skall gå till länsvägarna. Jag tycker att detta krav aldrig har varit mera aktuellt än det nu är. Jag säger detta med tanke på fördelningen i Östergötland. Jag måste säga till kommunikationsministern: Jag förstår inte talet om att det här skulle vara fråga om länets egen prioritering, eftersom prioriteringen härrör från vägverket när det gäller de här båda anslagen.
Herr talman! Det är klart att det är fråga om en prioritering både hos vägverket och i resp. länsstyrelse. Men det kan ju inte vara på det viset att den länsstyrelse som har en hög prioritet av riksvägar i sitt län skall kompenseras för att man prioriterar stora riksvägsprojekt genom att man får tillägg när det gäller länsvägsmedlen. Ett sådant system skulle över huvud taget inte fungera. I Östergötland är det uppenbarligen så, att länsstyrelsen i stor enighet har tillstyrkt det upprättade förslaget till flerårsplan för byggande av riksvägar. Såvitt jag vet har man inte framfört några krav på ytterligare medel till länsvägsplanen. När det gäller Östergötlands län har jag för egen del observerat någonting som tycks stämma mycket väl överens med den prioritering som man tydligen har gjort i länet. Från vägmyndigheternas sida hade man nämligen för något år sedan en stor annonskampanj, där man frågade: Måste man vara östgöte för att förstå det kloka i att bygga Sveriges viktigaste väg färdig? Det handlade om E 4-an. Det är uppenbarligen vad man har prioriterat i Östergötland. Man kan alltså inte få kompensation för en sådan prioritering i form av ökade länsvägsanslag. Det skulle ju vara helt orätt gentemot övriga län.

Herr talman! Vad östgötarna i länsstyrelsens lekmannastyrelse har gjort, kommunikationsministern, är att de har sagt: Okej, E 4-an kan byggas färdig i egenskap av motorväg genom vårt län. Men då skall de pengarna ligga utanför den medelsram som gäller för våra vägar över huvud taget. Detta har en enig lekmannastyrelse sagt år efter år. Man behöver verkligen inte vara östgöte för att kunna konstatera att vägarna är dåliga runt om i Östergötland. Vidare är en stor procent av vägarna grusvägar. Det är faktiskt ingen rim och reson i det hela. Människor som inte har tillgång till vare sig flyg, tåg eller buss utan som bara har tillgång till bilen skall alltså finna sig i att via skatten subventionera kollektivtrafiken i Sverige med 8 miljarder per år. Till råga på allt har de sedan inga ordentliga vägar i sitt eget län. En normalinkomsttagare kan alltså få betala totalt ca 2 000 kr. i skatt per år till en kollektivtrafik som han eller hon inte har en chans att utnyttja. Det faktum att det genom länet går en motorväg, som ännu icke är färdigbyggd, kan inte tas till intäkt för att man skall klara sig på 50 milj.kr. under resten av den aktuella tioårsperioden.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag tror att varje länsstyrelse och länsvägnämnd skulle önska att man fick alla pengar som går till riksvägar vid sidan om anslagen för att i stället kunna använda anslagen enbart till länsvägar. Ett sådant här önskemål har man således säkerligen inte bara i Östergötlands län, utan det gäller nog överallt. Det system för vägplanering som riksdagen har beslutat om skulle ju annars fullständigt rivas upp. Jag tror att Anna Wohlin-Andersson mycket väl kan föreställa sig vilka konsekvenserna skulle bli. Den enda lösningen när det gäller att få mera pengar — det må gälla riksvägar eller länsvägar — är väl att öka anslagen i budgeten. Men det skall ju också finansieras på något sätt. Om Anna Wohlin-Andersson är beredd att medverka i de sammanhangen, är det möjligt att det kan bli en del länsvägspengar så småningom.
Herr talman! Vi i centerpartiet har i årets partimotion angående vägar föreslagit att ytterligare 200 milj.kr. anslås till länsvägarna söder om Dalälven. Det är nämligen så, att grusvägarna inte följer samma banor som adelsmän och ekar, utan de finns även söder om Dalälven. Dessutom vill jag säga att man, om man skall ha nämnda inställning, skall säga till länsstyrelsen i Östergötland: Ni får inte de här pengarna utanför den ram som gäller för motorvägsbygget. Enligt vår prioritering får ni drygt 400 miljoner till riksvägar och 50 miljoner till era länsvägar. Om man inte är nöjd med en sådan prioritering, skall man väl åtminstone ha en chans att yttra sig innan det hela spikas i vägverket.

Herr talman! Gunnar Thollander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förhindra SJ att avveckla godstrafiken på järnvägssträckan Orrskog-Söderfors. Det är riktigt att det inom SJ diskuteras att lägga ned godstrafiken vid järnvägsstationen Söderfors. SJ har dock ännu inte fattat något preliminärt beslut i frågan. De riktlinjer som gäller för SJ:s nedläggning av vagnslasttrafik är följande. När SJ har meddelat ett preliminärt beslut angående nedläggning av vagnslasttrafik vid en järnvägsstation, skall berörd kommun underrättas. Om kommunen motsätter sig nedläggningen, kan kommunen begära att regeringen prövar frågan. Det finns enligt min mening inte någon anledning att frångå denna handläggningsordning.

Herr talman! Först får jag tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var först och främst arbetsmarknadssituationen i Norduppland. Företaget Kloster Speedsteel AB, gamla Söderfors bruk, har bantats mycket hårt under de senaste åren, och det tål inga större ytterligare påfrestningar. Skulle denna järnväg läggas ner stiger kostnaderna direkt. Detta är också en viktig miljöfråga. Om den befintliga järnvägen inte får användas för frakt av tungt gods, som tegel, legeringsmaterial och färdigt stål, måste det läggas över på landsvägstrafik, vilket medför en försämring av miljön. Sett ur samhällsekonomisk synpunkt blir det betydligt billigare att ha järnvägen kvar för sådana här transporter. Industriministern har till oss i kommunen framfört att obalansen inom Uppsala län skall rättas till, inte minst när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Jag förutsätter att kommunikationsdepartementet arbetar mot samma mål och förhindrar nedläggningen av järnvägen Orrskog-Söderfors — annars förstärks obalansen inom länet. Det är riktigt att SJ ännu inte har beslutat om en nedläggning av järnvägen, men man har bekräftat att det lutar åt det hållet, och därför ansåg jag att det fanns behov av att ta upp frågan redan nu.

Herr talman! Anders Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förändra den rådande situationen i fråga om telekommunikationerna i Bergslagen. Televerket mäter kontinuerligt servicenivån inom olika områden. Det gäller bl.a. hur lätt det är att komma fram på linjerna och hur många fel som anmäls. Jag kan konstatera att televerkets statistik tyder på att telenätet i Bergslagen numera har samma kvalitet som i övriga landet. Den aktuella situationen när det gäller fel på ledningar är att det finns nio anmälda fel i Fagersta-Norberg-Skinnskattebergs-området, som har 20 000 abonnentledningar. Ingen av anmälningarna var, när jag fick uppgifterna i tisdags, äldre än tre dagar. De problem med telekommunikationerna i Bergslagen som fanns för några år sedan verkar nu vara lösta. Det finns inga speciella begränsningar i Bergslagen för företag som vill utnyttja moderna datakommunikationstjänster. Anslutningar till det nya digitala långdistansnätet med mycket hög kapacitet kan exempelvis levereras till Fagersta och Skinnskatteberg redan i år och till Norberg nästa år.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är tydligt att svaret är en ren partsinlaga från televerket — jag känner igen siffrorna från en tidningsartikel. Det stämmer inte riktigt med den verklighet som vi lever med i Bergslagen och speciellt i denna region. Dåliga kommunikationer är inte bara en källa till irritation och förargelse i det dagliga arbetet, utan de innebär också dålig effektivitet i företagen, små som stora — de får kanske mest konsekvenser för de små företagen. Dåliga kommunikationer till trots etablerar sig företag i tro på att problemen skall lösas. Om det inte sker blir konsekvenserna förödande . Det är alltså allvarligt för företag som lockas att etablera sig i Fagerstaregionen men sedan inte kan klara sin verksamhet på grund av tekniska hinder. Bara vetskapen om dåliga telekommunikationsresurser i området gör ju, kommunikationsministern, att företagen drar sig ur. De hoppar inte ut i det okända, när de inte vet vad framtiden innebär. Det blir inga nya jobb, trots Bergslagsdelegationens ansträngningar. Att televerket säger att det skall byggas en axelstation i Fagersta någon gång 1993, sist på utbyggnadslistan, ger fog för mångas misströstan i tron att möjligheterna till jobb kommer att försvinna under resans gång. Så något om vilka krav som borde ställas på televerket. Det är ett statligt verk med en monopolverksamhet som skall tillhandahålla dessa teletjänster. Borde televerket då inte ha trycket på sig, som en kommunikationsminister kunde hjälpa till med, så att man fick både kapacitet och kvalitet på ett tillfredsställande sätt i hela landet? När nu kommunikationsministern säger att problemen är lösta, vill jag påstå att servicen inte alls är vad den borde vara. Herr talman! Jag skall återkomma vid ett senare tillfälle med exempel på hur det verkligen är.

Herr talman! Televerket har fortfarande ändå monopol på att lämna denna service. Någon annan finns det inte att vända sig till. Därför måste man också trycka på i denna fråga. När det gäller statistiken skulle jag bara vilja ta ett exempel för att belysa hur situationen kan vara i glesbygden och speciellt i de här trakterna. På förmiddagen den 30 oktober meddelades televerket om fel på linjen till ett antal abonnenter. De som sökte komma fram till dessa abonnenter blev upplysta om att linjen skulle vara klar den 3 november — drygt fyra dygn skulle vi vara utan en service som vi ändå får betala för. Anser herr Hulterström detta tillfredsställande? Vad hände i denna situation? Efter besked om att man kunde nå dessa abonnenter först efter fyra fem dygn fick åtskilliga bilresor företas. Vidare, herr talman, kom besked från en teleansvarig: Vi jobbar inte när det är helg. Samma ansvarige sade en stund senare: Vi har jourverksamhet och reparerar ständigt linjefel under helger. Jag vill ställa frågan till Sven Hulterström: Vem är jourverksamheten till för? För dem som televerket kan debitera ofta höga kostnader och för dem som bor på bättre belägna platser sett från televerkets synpunkt? Tydligen tillkommer det inte Bergslagen att få denna jourservice.

Herr talman! Erling Bager har mot bakgrund av att postverket i Göteborg flyttat sin centrala postsortering från Drottningtorget frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att den försämrade postservicen skall förbättras. Den försämring som avses rör möjligheten att lämna in brev sent på kvällen. Postsorteringen flyttades den 2 november från posthuset vid Drottningtorget till den nya postterminalen på Kruthusgatan. Terminalen ligger på ca 10 minuters gångavstånd från Drottningtorget. Brevlådorna vid terminalen töms kl. 20.30, 21.00 och 22.00. Tömningstiderna innebär inga försämringar jämfört med de tider som tidigare gällde vid Drottningtorget. Möjligheten att lägga på brev direkt på posttågen vid centralstationen finns dock inte längre. För att förbättra servicen för dem som lämnar sina brev vid posthuset vid Drottningtorget kommer postverket inom kort att senarelägga tömningstiderna där. Sammanfattningsvis kan jag inte hålla med Erling Bager om att möjligheterna att lämna in brev på kvällen skulle ha försämrats avsevärt.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker att det innehåller en liten ljusglimt, men det kunde ha varit mera konkret. risson att verket måste investera och vara mera effektivt i storstäderna för att kunna klara åtagandena i glesbygden. Man kan ju undra om detta yttrande gäller enbart för Stockholms del. I rikets andra stad har vi i årtionden tidigare haft möjligheten att posta brev sent på kvällstid på en central plats. Denna möjlighet har postverket nu avsevärt försämrat. Det går väl an för kommunikationsministern och mig själv som gamla göteborgare att leta oss över spåren i mörkret i kvällstid bort till Kruthusgatan och kanske klara av att posta ett brev, men för de tusentals göteborgare som är ledsna och arga över försämrad postservice och inte är bilburna är ju detta ingen tröst. Jag kan berätta för Sven Hulterström om den gamla dam som ringde mig på torsdagskvällen och som hade letat sig bort till Kruthusgatan för att lägga på ett brev. När hon kom dit hade man minskat brevinkastens storlek så att hon inte fick in sitt skrymmande brev. Sedan letade hon sig tillbaka till Drottningtorget för att hitta en vaktmästare på det gamla postkontoret, men detta existerade inte längre. Man kan ju fråga sig om postverket inte vill motta fler brev i Göteborg. 1 Man flyttar postinlämningen från en central plats vid Drottningtorget. 2 Man tar inte längre emot brev lika sent på kvällen som tidigare. 3 Man minskar brevinkastens storlek så att skrymmande brev inte längre kan försändas. 4 Man har inte längre någon personal på kvällstid som kan ta emot skrymmande brev. 5 Man gör det praktiskt nästan omöjligt för icke bilburna kunder att kvällstid posta brev. Regeringen har självfallet ett ansvar för hur ett statligt monopolföretag försämrar postservicen, i detta fall i Göteborg. Kommunikationsministerns svar är principiellt viktigt för postverkets framtida agerande. Tycker kommunikationsministern som jag att vi skall behålla tidigare service i centrala Göteborg för dem som också utnyttjar kollektivtrafiken?
Herr talman! Bakgrunden till denna förändring är ju att postverket hade lokaler vid Drottningtorget som inte längre var ändamålsenliga. Man håller alltså på att bygga en ny postterminal. Därmed genomförs denna typ av förändringar. Naturligtvis tycker Erling Bager och jag som göteborgare att vi skall ha en god postservice och att vi skall kunna posta våra brev; det är vi säkert båda två lika intresserade av. Jag är emellertid inte lika säker på att övriga riksdagsledamöter är intresserade av var våra postlådor finns någonstans. Jag skall därför avstå från ytterligare kommentarer.
Herr talman! Det var ju fint att kommunikationsministern har samma uppfattning som jag, nämligen att vi skall bibehålla den service från postverket som vi har haft under lång tid och som är viktig. I det arbetet har vi stöd också från de anställda inom postverket. Jag kan visa kommunikationsministern insändare i tidningar där personalen säger att man har möjlighet att fortsätta med samma tömning som tidigare. Personal finns redan. Det gäller bara att ta en blåsäck och gå upp och tömma lådorna vid Drottningtorget, så kan man fortsätta att ge samma service som tidigare. Vidare tar det mer än de tio minuter som kommunikationsministern talade om i sitt första inlägg att gå den här sträckan. Det tar mycket längre tid. Denna sträcka har bl.a. en journalist på Göteborgsposten provgått. Det är inte lätt för en äldre person att klara denna väg på tio minuter, det kan jag garantera.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag är beredd att föreslå rikdagen att anslå de medel som behövs för att inlandsbanan skall kunna trafikeras både med torvtåg och flera persontåg dagligen. Bakgrunden till Birgitta Hambraeus fråga är att SJ fr.o.m. den 1 juni 1988 för att kunna köra godståg på sträckan Orsa-Sveg diskuterar att ersätta en av de två dagliga motorvagnsturerna i varje riktning med bussförbindelse. Orsaken är att SJ av säkerhetsskäl inte kan trafikera bandelen med mer än ett tåg åt gången. Birgitta Hambraeus tycker att SJ borde bemanna någon av de nedlagda stationerna mellan Orsa och Sveg för att lösa problemet. Enligt riksdagens riktlinjer för järnvägspolitiken är det SJ själv som skall bestämma hur anslagna investeringsmedel skall användas. SJ skall därvid anpassa sina insatser för investeringar och underhåll till trafikunderlaget och till bedömningen av den framtida utvecklingen. Enligt vad jag erfarit satsar SJ också med anledning av den nytillkomna godstransporten av torv ca 6 milj.kr. i utbyggnad och upprustning av Mora och Orsa bangårdar. Att även satsa investeringsmedel i att öppna ytterligare en station på bandelen anser SJ dock inte vara ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till de riktlinjer som gäller anser jag inte att det finns skäl för regeringen att föreslå riksdagen att särskilda medel anvisas för investeringar eller drift av olika järnvägar som inlandsbanan. Avslutningsvis vill jag nämna att i det pågående trafikpolitiska utvecklingsarbetet övervägs hur järnvägstrafiken kan utvecklas vidare på bl.a. inlandsbanan. Resultatet av dessa överväganden kommer att redovisas senare i en trafikpolitisk proposition.

Herr talman! Det blir ju litet svårt att utveckla trafiken på inlandsbanan i fortsättningen om man, så fort inlandsbanan får ökat kundunderlag, drar in några av de redan befintliga turerna. Hur skall det då kunna bli en utökning av trafiken? Kommunikationsministern säger att riksdagens riktlinjer inte medger att man specialdestinerar medel till någon särskild järnvägssträcka. Nu har emellertid riksdagen 1979 under den borgerliga regeringen beslutat om ett upprustningsanslag som var specialdestinerat till just inlandsbanan. Man fick 15 milj.kr. för det budgetåret och sedan 20 milj.kr. för ett antal budgetår därefter. Riksdagen har åtskilliga gånger slagit fast att inlandsbanan skall leva vidare och utvecklas och har alltså med den borgerliga regeringens bistånd markerat att vi vill få den ordentligt upprustad. Nu satsar SJ självmant 6 milj.kr., och vi är i trakten oerhört glada över att vi får denna torvtransport. Vi tycker att det är en naturlig och bra utveckling av inlandsbanan. Men varför skall man dra in utmärkta tågförbindelser som kan ha stor betydelse för turismen? Det kan inte vara bra att turister som skulle kunna komma ända från kontinenten och åka nattåg upp skall behöva växla om till bussar för att sedan åka vidare till härliga Härjedalen och turistsatsningarna däruppe. 800 000 kr. skulle behövas för att rusta upp en av de nedlagda stationerna som därmed skulle kunna bli bemannad igen, har jag hört. Jag tycker själv att det låter onödigt dyrt. Säkert kan man hitta billigare lösningar. Men, kommunikationsministern, är det ändå inte rimligt att man ser till att redan befintlig trafik får vara kvar när man vill utöka trafiken?

Herr talman! Det är riktigt som kommunikationsministern säger att turistsatsningen redan är i gång. Den har varit oerhört lyckad. Massor med människor åker, och man har fått sätta in tre och ibland fyra vagnar. Men nu skall man alltså dra in på denna lyckade satsning. Hur rimmar detta med riksdagens beslut att ändå specialupprusta denna inlandsbana, som har betydelse ur försvarssynpunkt och som har betydelse just därför att den är en lång sammanhängande bana genom hela vårt stora inland? Det kan inte få vara så att man ger med den ena handen och tar med den andra. Det satsas 6 milj.kr. och man förlorar en mängd turer. Här borde regeringen ändå kunna ha en åsikt. Jag hoppas åtminstone att man vid överläggningarna när det gäller framtiden allvarligt undersöker SJ:s politik. Det är inte alls samma sak att åka buss när det finns en järnvägslinje som går alldeles bredvid. Jag vill vädja till kommunikationsministern att verkligen beakta detta. Att ge med den ena handen och ta med den andra är inte något som kan försvaras.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om hur en tillfredsställande flygsäkerhetsstandard hos inchartrade flygplan och flygbesättningar kan garanteras. Enligt 1944 års Chicago-konvention som 160 länder, däribland Sverige, förbundit sig att följa, ansvarar varje land för flygsäkerhetsstandarden hos sina resp. flygbolag. I annex till konventionen har minimikrav för flygsäkerhetsstandarden fastställts. Genom överenskommelsen skall en godtagbar standard kunna garanteras för samtliga plan som är registrerade i länder som har anslutit sig till konventionen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det korta och kärnfulla svaret. Bakgrunden till min fråga har jag redogjort för. Både i Sverige och i England har man i sommar upptäckt skrämmande dålig standard på flygsäkerheten hos ett inchartrat rumänskt bolag. Jag är medveten om reglerna och den internationella överenskommelsen, men är allmänheten det? Är man medveten om de stora skillnader som finns i kompetens och säkerhet mellan olika bolag och olika länder? Statsministern har i samband med fallet Stoican yttrat att en förklaring till att Anna-Lisa Stoican inte får ut sin make ur landet och får så motsägande besked kan vara den rumänska byråkratin. Möjligen är det så även i detta fall. Byråkratin gör den interna kontrollen inom bolag och mellan bolag och myndighet näst intill omöjlig. Jag skulle vilja fråga om möjligheterna att genom ICAO skärpa minimistandardreglerna. Som jag påpekar i frågan är internationaliseringen inom flyget snabb, och det gäller alla former, även inchartring av plan och besättningar mellan länderna. Jag menar också att kabininspektioner borde kunna göras i form av stickprovskontroller även utan att någon olycka hänt eller någonting inträffat i stil med det som hände i somras när lösa dörrar flög omkring. Kan kommunikationsministern tänka sig att Sverige genom luftfartsverket och i anledning av den kommande haverirapporten om det i — Prot. 1987/88:22 somras inträffade verkar för skärpta internationella regler, t.ex. för att höja — 12 november 1987 tröskeln för de minimikrav som har omnämnts i svaret? : a Om statsbidrag till en
Herr talman! Det kan jag naturligtvis tänka mig. Enligt vad jag förstår uppdateras överenskommelsen kontinuerligt, och är det så att incidenter av det slag som inträffade i somras ger anledning för oss att försöka påverka innehållet i överenskommelserna, måste vi naturligtvis ta sådana initiativ. För undvikande av missförstånd vill jag säga att säkerheten inom de svenska bolagen är mycket hög enligt den internationella statistiken. Rent generellt är flyget ett område med hög säkerhet, men inom ramen för dessa säkerhetsbestämmelser ligger de svenska bolagen mycket väl till. Om andra bolags verksamhet föranleder det är det självklart att vi kan ta sådana initiativ som Görel Bohlin efterlyser.
Herr talman! Det var bra att kommunikationsministern påminde om den svenska flygsäkerheten. Jag instämmer i det. Kanske just därför har vi ett ansvar för svenska resenärers säkerhet, vare sig det gäller svenska bolag eller charterbolag som flyger ”på entreprenad”. Även här måste en tillfredsställande säkerhet kunna garanteras.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den planerade terminalsatsningen för kombitrafik i Hallsberg kan komma i gång. Bakgrunden till frågan är ett ärende som för närvarande bereds inom kommunikationsdepartementet, där Hallsbergs kommun ansöker om statsbidrag på drygt 10 milj.kr. för att bygga en ny kombitrafikterminal. Det är viktigt att kombitrafikens nuvarande snabba utveckling kan fortsätta. Den kan öka effektiviteten i transportsystemet genom sin flexibilitet. En överföring av gods från fjärrtrafik på landsväg till järnväg medför minskade avgasutsläpp, ökad trafiksäkerhet och minskat slitage på våra vägar. bete kan jag här i riksdagen inte för dagen ge något besked angående framställningen från Hallsbergs kommun.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Eftersom vi har ungefär samma syn på kombitrafikens utveckling i landet skall jag inte gå in på den delen av svaret. Jag tackar särskilt för det. Jag vill bara påpeka en sak när det gäller arbetet med den trafikpolitiska propositionen. Satsningen i Hallsberg kan lösa de problem man har i Jordkvarn. När SJ lade ner trafiken på sträckan Jordkvarn-Finspång lovade man att lösa de trafikproblem som uppstod i samband med nedläggningen. Jag hoppas att man tar hänsyn till detta och sätter i gång den satsning som planerats för kombitrafik i Hallsberg. Det skulle också hjälpa Jordkvarn mycket.
Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag är beredd att låta en eventuell bensinskattehöjning ur rättvisesynpunkt finansiera det gotländska vägnätet med belopp som motsvarar det tänkta uttaget. Regeringen aviserade i budgetpropositionen en vidareutveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut. Som Gunhild Bolander känner till pågår för närvarande ett sådant utvecklingsarbete inom kommunikationsdepartementet. I avvaktan på att detta arbete slutförs är jag inte beredd att nu kommentera Gunhild Bolanders fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Jag är självfallet medveten om att det inte finns något färdigt förslag om en bensinskattehöjning på 25 öre, men i massmedia har det mycket tydligt framgått att ett sådant förslag är under utarbetande inom kommunikationsdepartementet. Det är möjligt att denna nyhet, som TT släppte ut på onsdagen i förra veckan, fick större genomslag på Gotland än i övriga delar av landet beroende på att vi över huvud taget inte har någon järnväg. Det var stora rubriker på de bägge tidningarnas förstasidor, och det blev kraftiga reaktioner bland den gotländska befolkningen. Det är häpnadsväckande att man i regeringskansliet över huvud taget umgås med tankar av det här slaget, att man så medvetet vill låta glesbygdens folk vara med och finansiera investeringar som de aldrig någonsin kan få någon nytta av! Allt vackert tal om en förbättrad regionalpolitik faller platt till marken, och regeringens trovärdighet minskar för varje gång en sådan signal som den nu aktuella bensinskattehöjningen kommer. Thage G Peterson kommer att få tala för döva öron om kampanjen Landsbygd 90 med mottot ”Hela Sverige skall leva!” om inte regeringen tar sitt ansvar för att möjliggöra för landsbygden att leva vidare. För det krävs det bl.a. en upprustning av vägnätet. Om det hade varit regeringens avsikt att av eventuella bensinskattepengar låta återföra en del till vägnätet och således ge förslaget om bensinskattehöjning en fördelningspolitisk profil kunde det ha varit värt att diskutera. Nu är ministern, såvitt jag kan förstå, inte beredd att diskutera saken över huvud taget. Det kan jag bara beklaga. Jag skulle ha noterat det med tacksamhet om ministern varit beredd att förklara att regeringen inte kommer att framlägga något sådant förslag. Jag vill alltså fråga kommunikationsministern om han är beredd att här i kammaren uttala att det inte kommer att läggas fram något förslag i den riktningen.

Herr talman! Elver Jonsson har den 21 oktober framställt en interpellation till mig om åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen. På grund av min arbetsbelastning kan jag inte lämna svar inom den stipulerade tiden. Vi har kommit överens om att jag besvarar interpellationen fredagen den 20 november.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig om jag är beredd att verka för en rättvisare fördelning av det statliga bidraget till de två pensionärsorganisationerna PRO och SPF. Från socialdepartementets anslag A 4. Extra utgifter utges bidrag till sådana pensionärsorganisationer som står öppna för alla, som är partipolitiskt obundna och som har en riksomfattande karaktär och verksamhet. Både PRO och SPF har årligen fått sina bidrag uppräknade efter samma procentsats, nu senast med 3 Zo. Även den tredje bidragsberättigade pensionärsorganisationen, RPG , har för innevarande budgetår fått samma uppräkning. Samtliga pensionärsorganisationer har uppvaktat mig både i fråga om bidragets storlek och om fördelningsprinciperna. Även i socialutskottet har vid skilda tillfällen, senast våren 1987 i samband med behandlingen av frågan om medelstilldelning för detta ändamål, framförts synpunkter på fördelningen. Jag har därför redan tagit initiativ till en översyn av bidragsreglerna, och jag räknar med att kunna redovisa resultatet i den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är att dagens fördelning av anslaget till pensionärsföreningarna på sina håll har ansetts orättvis. Pensionärernas riksorganisation, PRO, har som största organisation självfallet också fått det största anslaget. Men om man slår ut anslaget per medlem visar det sig att skillnaden mellan de olika organisationerna är oacceptabelt stor — enligt uppgift får PRO ca 1 krona mer per medlem än SPF. I enlighet med förslaget i socialutskottets betänkande 1978/79:25 beslutade riksdagen att fördelningen av bidragen till pensionärsorganisationerna skulle ankomma på regeringen. Utskottets socialdemokratiska ledamöter anförde då i en reservation att man vid fördelningen borde utgå från resp. organisations medlemstal. Så gör man uppenbarligen inte i dag. Om man räknar enligt nuvarande metod och gör höjningarna med procentsatser blir orättvisan större och större. Det kan också tänkas att medlemsantalet förändras — ökar eller minskar. Om medlemsantalet i PRO minskar får organisationen enligt nuvarande konstruktion ändå högre bidrag, eftersom man utgår från tidigare års belopp. SPF har påtalat detta missförhållande men har inte fått någon annan motivering för rådande ordning än en hänvisning till gällande princip. Därför är statsrådet Sigurdsens svar här i dag positivt. Jag hoppas då att pensionärsorganisationernas önskemål kommer att tillgodoses i budgetpropositionen.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat om jag är beredd att föreslå ändringar i alkohollagstiftningen så att denna på ett bättre sätt blir förståelig för allmänheten. De nuvarande reglerna om tillståndsprövning tillkom år 1977 för att förebygga och undanröja alkoholpolitiska olägenheter vid alkoholservering. För servering av alkoholdrycker på restaurang krävs tillstånd enligt lagen om handel med drycker. Tillstånd meddelas av länsstyrelsen efter yttrande från polismyndigheten och kommunen. Ett meddelat tillstånd kan återkallas om serveringen föranleder olägenheter i fråga om ordning, nykterhet och trevnad eller om serveringsbestämmelserna inte iakttas. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos socialstyrelsen. Socialstyrelsens beslut får inte överklagas. Det är naturligtvis viktigt att reglerna för försäljning och servering fyller sin funktion som ett verksamt alkoholpolitiskt instrument. Men det är också viktigt att restriktionerna på alkoholområdet utformas så att människor uppfattar dem som meningsfulla. Alkoholhandelsutredningen har gjort en översyn av reglerna på alkoholområdet. Utredningens betänkanden har remissbehandlats, och för närvarande pågår beredning inom regeringskansliet. Jag kan inte i dag föregripa regeringens ställningstagande i dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till frågan är att ett näringsställe i Malmö har fått sitt alkoholförsäljningstillstånd indraget. Motiven är i stort sett tre. För det första uppgår matförsäljningen inte till 20 20 av omsättningen. För det andra har några gäster vid några tillfällen setts dricka öl direkt ur flaskor i stället för ur glasen. För det tredje har någon åhörare någon gång åhört en konsert sittande på golvet framför scenen. Detta har upprört länsstyrelsen i Malmöhus län så till den milda grad att man beslutat dra in tillståndet. Det innebär, fru statsråd, att 20 personer riskerar att bli arbetslösa. Det är i sig ganska allvarligt. Men det är ännu mer allvarligt att många människor inte begriper de här reglerna. Fru statsråd! Vari ligger den alkoholpolitiska finessen med att ett ställe som råkar ha lunchservering kan sälja så många fler luncher till en helt annan kategori än den som finns på restaurangen på kvällarna? Skall det finnas någon konsekvens i de här bestämmelserna borde det vara den mat man serverar på kvällen, under den tid man serverar alkohol, som sätts i relation till omsättningen och inte den mat man serverar vid andra tillfällen. Och, fru statsråd, vari ligger den alkoholpolitiska vinsten med att man dricker en öl ur glas och inte ur flaskan? Vari ligger den alkoholpolitiska vinsten med att man hindrar människor från att vid ett scenframträdande se konserten sittande på golvet framför scenen? Jag förstår att det är en utredning på gång, och jag hoppas innerligt att vi får bättre förhållanden i framtiden. Som läget är i dag kan jag garantera, fru statsråd, att det är många människor som inte förstår bestämmelserna.
Herr talman! Om man lyssnar till den beskrivning som Sten Andersson i Malmö här ger av den situation som kan råda på vissa näringsställen, och det nu aktuella, tycker jag också att det är märkligt, om det handlar om att dricka öl ur flaska eller ur glas vid något tillfälle, osv. Länsstyrelsen och även socialförvaltningen har vid skilda tillfällen inspekterat och kontrollerat detta näringsställe. Jag tror inte att länsstyrelsen drar in ett tillstånd så lättvindigt som Sten Andersson beskriver. Jag tror alltså att det har funnits fog för detta. Å andra sidan har man möjlighet att överklaga detta beslut till socialstyrelsen.
Herr talman! Jag tror att det är en allmänt spridd uppfattning bland restaurangägare att den kontroll som länsstyrelsen i dag sysslar med är en kontroll av rapporterna för att se om omsättningen på mat är 20 96 av den totala omsättningen. Den kontroll man gör ute på näringsställena är minimal. Det jag har nämnt här som orsaker till att tillståndet dragits in är vad som står i beslutet. Statsrådet säger också att man kan överklaga till socialstyrelsen. Kan statsrådet här i dag i kammaren säga vid hur många tillfällen socialstyrelsen har upphävt ett beslut som länsstyrelsen fattat om indragning av tillstånd? Jag tror att man kan räkna de fallen på ena handens fingrar. Herr talman! Jag hoppas ändå att den utredning som är på gång kommer att innebära att vi får bestämmelser som i och för sig kan vara positiva ur alkoholsynpunkt men som framför allt röner förståelse hos den breda allmänheten.
Herr talman! Nej, jag kan inte ange hur många gånger socialstyrelsen har ändrat på länsstyrelsen beslut. Men jag utgår från att de beslut som länsstyrelsen har fattat har varit befogade. Jag tycker att Sten Andersson som malmöbo borde sätta sig in mera i vad som egentligen är bakgrunden till länsstyrelsens ställningstagande. Det är inte så enkelt som Sten Andersson gör gällande i debatten här i dag.
Herr talman! Statsrådet säger att detta inte är så enkelt. Nej, det är mycket svårt. Det är bara ett fåtal malmöbor som förstår dessa bestämmelser, och framför allt de konsekvenser de får. Det näringsställe som råkar ha förmånen att på dagen kunna servera luncher har som regel inga problem. Men för dem som inte har denna förmån eller förutsättning är problemen mycket besvärliga. Statsrådet säger att det finns andra skäl än dem jag har tagit upp. Jag har sett en del av de protokoll som ligger till grund för indragningen av tillstånd. Det skulle vara intressant att höra vad det finns för andra skäl till att detta näringsställe fått sitt tillstånd indraget. Det är i alla fall dolt för den stora allmänheten.

Herr talman! Stina Gustavssons fråga till industriministern om utnyttjande av investeringsfonder för investeringar i östra Småland har överlämnats till mig. Sysselsättningsläget i Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner har en längre tid varit besvärligt. Regeringen har därför i några fall gett företag tillstånd att utnyttja sina investeringsfonder för investeringar i dessa kommuner. I den mån problemen består kommer regeringen även i fortsättningen att i positiv anda pröva ansökningar som gäller sådana investeringar. Jag har för närvarande inga planer på att ta initiativ till någon särbehandling av investeringar i angränsande kommuner.

Herr talman! Som Per Stenmarck påpekar i sin fråga har bl.a. skatteförenklingskommittén uppmärksammat att tidsmarginalerna ibland är snäva när taxeringsmyndigheterna i slutet av taxeringsperioden meddelar sig med de enskilda skattebetalarna. I en av riksdagen förra hösten behandlad proposition om ändringar i taxeringsorganisationen , som till stor del byggde på principförslag från skatteförenklingskommittén, framhöll jag att det bör undvikas att den enskilde på ett mycket sent stadium av taxeringsperioden underrättas om exemplevis en ifrågasatt avvikelse från deklarationen. Jag anförde vidare att det kan vara lämpligt att förlänga taxeringsperioden till den 30 november. Detta skulle kunna förenas med en särskild regel om när den enskilde skall ha underrättats om att deklarationen inte följts, något som skulle innebära att den allra sista delen av taxeringsperioden kan förbehållas omprövningar av taxeringarna. Med hänsyn till att det i sammanhanget finns administrativa och andra problem att lösa uttalade jag också att frågan om taxeringsperiodens längd bör utredas ytterligare. Jag nämnde att jag utgick från att frågan bör kunna avgöras i samband med ställningstagandet till skatteförenklingskommitténs kommande betänkande om detaljutformningen av den framtida taxeringsorganisationen. Ett betänkande från kommittén är att vänta i mitten av nästa år. Frågan om taxeringsarbetet i slutet av taxeringsperioden torde därmed komma att avgöras inom en relativt snar framtid.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

Undantag gäller för den s.k. formella anmaningen, då svarsfristen skall vara minst fem dagar från mottagandet. Vid olika tillfällen när taxeringsnämnderna närmar sig slutet för sitt arbete har jag, och förmodligen många med mig, fått synpunkter som innebär att svarstiden för en enskild skattskyldig blivit mycket kort. Det kan ii vissa fall ha rört sig om några enstaka dagar under vilka den skattskyldige kanske dessutom varit bortrest. Vid kontakt med taxeringsnämnderna har beskedet i vissa fall blivit att det alltid går att överklaga beslutet. Detta är, som jag ser det, inte acceptabelt. Man skall som enskild skattskyldig beredas rimlig möjlighet att föra sin talan redan i första instans. Att överklaga beslutet innebär ofta, med den ärendebalans vi i dag i många fall har, långt utdragna procedurer. Det borde mot den bakgrunden vara naturligt att ett beslut om avvikelse från självdeklaration skall fattas i så god tid att den skattskyldige har rimliga möjligheter att föra sin talan. Herr talman! Jag är tills vidare nöjd med svaret och ber att för framtiden få kontrollera att utvecklingen blir den riktiga.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag är beredd att tillämpa samma typer av åtgärder inom Öresundsområdet som de vilka redan vidtagits inom andra särskilt föroreningskänsliga områden. Bengt Silfverstrand frågar vidare om jag är beredd att samtidigt intensifiera samarbetet med Danmark för att komma till rätta med de svåra mijöproblemen. Miljösituationen i de hav som omger oss är oroande. Regeringen har därför låtit naturvårdsverket utarbeta ett förslag till aktionsplan mot havsföroreningar. Förslaget presenterades före sommaren i år. Förslaget innebär bl.a. att samma krav som tidigare fastställts för Laholmsbukten i = Prot. 1987/88:22 princip även skall gälla för Öresund, Skälderviken och delar av Hanöbukten. — 12 november 1987 Regeringen kommer att ta ställning till aktionsplanens förslag i den = ACC kommande miljöpolitiska propositionen i början av år 1988. De åtgärder som föreslås i aktionsplanen innebär en angelägen, kraftig minskning av föroreningsutsläppen från såväl kommunala anläggningar som jordbruket och industrin. Vidare innebär förslaget att forskningsoch undersökningsarbetet kring miljösituationen i haven intensifieras. Samarbetet med andra länder är naturligtvis mycket viktigt för att haven omkring oss skall bli bättre från miljösynpunkt. Regeringen arbetar därför intensivt i första hand i samband med olika internationella konventioner bl.a. beträffande Nordsjön och Östersjön. Öresundsregionen är ett nyckelområde i dessa sammanhang. För Kattegatt och Öresund finns också sedan i våras ett av båda länderna utarbetat åtgärdsprogram för att minska föroreningsbelastningen på dessa områden. För att bemästra föroreningsproblemen i Öresundsområdet arbetar löpande en särskild bilateral kommission — Öresundskommissionen — reglerad genom ett bilateralt samarbetsavtal med Danmark. Just i dagarna har länsstyrelsen i Malmö i samråd med naturvårdsverket fastställt ett åtgärdsprogram för att minska den svenska föroreningsbelastningen på Öresund. Tillsynsmyndigheterna har redan påbörjat arbete med att genomföra programmet. Avslutningsvis vill jag beträffande de miljögifter som Bengt Silfverstrand särskilt nämner peka på de särskilda insatser som föreslås i regeringens förslag till tilläggsbudget som överlämnades till riksdagen i förra veckan.

Herr talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret. Birgitta Dahls besked ger mig anledning att säga att jag med spänning men också med förväntan ser fram emot den miljöproposition som regeringen aviserat att lägga fram i början av nästa år. Vår verksamhet på landbacken är ofta omgärdad med klara regler och ibland med mycket hårda restriktioner. Men för det liv och den verksamhet som befinner sig under vattenytan är skyddet och kontrollen minimala. Så t.ex. håller Öresund på att bli en gigantisk avstjälpningsplats med mycket svåra konsekvenser för miljön. Stora bottenområden har utvecklats till ökenliknande landskap. Delar av Öresunds botten täcks av gigantiska gipsberg, monument över industriers miljöförstörelse. Den berömda disken, som redan brandskattats på sand, är numera täckt med gröna slemmiga alger som bara förmår släppa igenom syret under dagen. Det marina livet i Öresund är utsatt för allvarliga störningar. Artoch individantalet har minskat. En nästan total avsaknad av kräftdjursarter är anmärkningsvärd, liksom den näst intill fullständiga utslagningen av faunan utanför Helsingborg. Industrin, kommunerna, biltrafiken och inte minst jordbruket bär enligt samstämmiga undersökningar ansvaret för Öresunds alltmer svårtartade miljöförstöring. 7 Många utredningar om förhållandena i Öresund har genomförts under 12 november 1987 åren, och mycken kunskap om miljöproblemen finns samlad vid Lunds universitet, hos myndigheter och företag och bland fiskare. Men ännu har ingen tagit ett samlat grepp och redovisat ett klart och målmedvetet åtgärdsprogram. Passiviteten hos de ansvariga regionala myndigheterna har varit påfallande. Öresund tål inte ytterligare påfrestningar. Det gäller direkta utsläpp såväl som storskaliga vägprojekt, innebärande ytterligare belastningar på luftoch vattenmiljön i området. Operation Rädda Öresund måste inledas nu, och i det arbetet måste regeringen spela en aktiv och pådrivande roll. Att döma av Birgitta Dahls svar här i dag, är regeringen beredd att ikläda sig den rollen.

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av en undersökning om dioxinhalterna i röding från sjön Vättern. Lennart Brunander har frågat mig vilka skäl som varit avgörande för regeringens beslut beträffande blekeriutsläppen från Aspa bruk vid Vättern. Jag besvarar nu båda frågorna i ett sammanhang. I samlingsbegreppet dioxiner ingår några av de farligaste miljögifter vi hittills känner till. Deras giftverkan är så stark att även mycket små utsläpp och mycket låga halter i organiskt material inger en stark oro. Målet måste därför vara att eliminera tillförseln av sådana ämnen till miljön. Hittills har ganska få analyser gjorts av halterna av dioxiner i organiskt material. Dessa analyser visar tyvärr att djur från olika områden har mätbara dioxinhalter. Analyserna på Vätternröding grundas på ett mycket litet undersökningsmaterial. De visar — enligt vad jag erfarit — dioxinhalter av samma storleksordning som tidigare analyser på Östersjölax. Regeringen har därför redan vidtagit åtgärder för att i ett första steg snabbt minska dioxinutsläppen. Kraven på avfallsförbränningsanläggningar har skärpts kraftigt i enlighet med de stränga miljökrav som redovisades av regeringen i en skrivelse till riksdagen i våras. Regeringen har vidare nyligen i två beslut om massafabriker väsentligt skärpt villkoren för utsläppen av klorerad organisk substans. Det är regeringens bestämda avsikt att fortsätta åtgärderna mot utsläpp av miljögifter av typ dioxiner. Regeringen föreslår i årets tilläggsbudget att naturvårdsverket skall få ytterligare 3,9 milj.kr. för miljögiftsundersökningar redan innevarande år, motsvarande 7 milj.kr. årligen. När det gäller Lennart Brunanders fråga vill jag framhålla att det i regeringens beslut klart uttalas att det i fråga om klorerat organiskt material bör ställas lika stränga krav på Aspa bruk som på andra massafabriker. Det — Prot. 1987/88:22 värde om 3 kg klorerade organiska utsläpp per ton massa som anges i 12 november 1987 regeringsbeslutet gäller bara under en övergångstid t.o.m. år 1991. Från. = Zed on on denna tidpunkt är bolaget skyldigt att ytterligare väsentligt minska utsläppen.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret. Aspa bruk släpper i dag och varje dag ut 15 ton gift i Vättern. Det är mellan 5 000 och 6 000 ton om året eller mellan 5 och 6 miljoner kilo om året. Varje sekund strömmar 500 liter kaffebrunt, illaluktande utsläpp ut i Vättern där. Detta får ske dag ut och dagin i Sveriges och förmodligen Europas största och finaste friskvattenreservoar. Det är fullständigt obegripligt att inte miljöministern resolut ser till att vi år 1987 — och inte först några år framöver — kommer bort från vanföreställningen att det går att nyttja sjöar och vattendrag som giftoch kloakmottagare. På 30-talet skrev bönderna på Visingsö till de lärda herrarna vid Uppsala universitet för att uppmärksamma dem på jäsande kokor som kom flytande, den gången från Munksjö i söder. Uppsala universitet svarade att en så stor sjö som Vättern går inte att förorena. Vi kan le åt denna okloka och vettlösa inställning, men vi fortsätter ju 1987 att i Vättern pumpa ut avfall som innehåller det mest förödande gift, dioxin. I Umeå har fastlagts att Vätternröding innehåller tre gånger, Birgitta Dahl, högre halter dioxin än lax i Östersjön. Och Östersjön räknas inte sällan som ett av världens smutsigaste innanhav. Heder åt Annika Johansson i Skara som samlat in tusentals namn för att få stopp på giftutsläppen i Vättern! Vi äger ju inte Vättern. Den ägs också av kommande generationer. Vi har inte rätt, anser jag, att föröda kommande generationers livsbetingelser för att upprätthålla materiell standard i dag. Nu har regeringen som sagt ålagt Aspa bruk att 1991 dra ner sina utsläpp, och en del skall ske framöver. Avser verkligen miljöministern att sitta med armarna i kors beträffande Aspa bruk fram till 1991, oavsett vad som händer och oavsett de nu lokaliserade dioxinutsläppen?

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Bekymren när det gäller Vättern är stora, som Alf Svensson redovisade. Det beslut regeringen har fattat om Aspa bruk innebär visserligen att man sänker utsläppen från 4 till 3 kg organiska klorföreningar per ton massa, men det innebär samtidigt att man tillåter ett utsläpp av 9 ton, och det skall pågå fram till år 1991. Vad som händer därefter vet vi inte mycket om. De undersökningar som gjorts utanför Aspa bruk visar mycket höga halter av klorerade gifter i gädda och röding där. Dioxinhalten i Vätternröding är, i motsats till vad miljöministern nyligen sade, enligt vad som redovisats tre gånger högre än i Östersjölaxen. Jag såg pressuppgifter som visar att i rödingen var halterna tio gånger högre än vad Världshälsoorganisationen rekommenderar, och det är mycket alarmerande. Regeringens beslut angående Aspa bruk bygger nog på helt andra utgångspunkter än vad som är 19 nyttigt för Vättern. Man har förmodligen tagit hänsyn till vad Aspa bruk tål i stället för att ta hänsyn till miljön. Beslutet angående Aspa bruk stärker motsatsförhållandena när det gäller dessa frågor. Målsättningen för oss i centerpartiet är att minska utsläppen och så småningom få slut på dem. Vi kan tänka oss t.ex. avgifter på blekt papper. I det socialdemokratiska partiprogrammet står det att en planmässig hushållning måste inriktas på att förhindra att miljön förgiftas och förstörs. Den skall medverka till att upprätthålla balansen i naturen och till att markoch vattentillgångar används så att de kommer alla medborgare till gagn. Detta gäller tydligen inte den socialdemokratiska regeringen. Tycker miljöministern att det är ansvarsfullt att tillåta så här stora utsläpp?
Herr talman! Först ett par sakuppgifter. Det är visserligen sant att det finns enstaka fall av Östersjölax som visar lägre värden, men i genomsnitt har man hittat 40 till 50 pikogram dioxin; de värden man har hittat ligger mellan 3 och 80. I Vätternröding har man hittat 50 till 80 pikogram, vilket visar att det rör sig om ungefär samma nivå. Men det finns betydligt fler mätningar på Östersjölax än på Vätternröding. Vidare är det en självklarhet att vi skall ställa mycket hårda krav. Jag vill säga att vi har ställt hårdare krav vad gäller Aspa bruk med hänsyn till att Vättern är så känslig. Ni måtte inte ha läst beslutet. Av det framgår att bolaget bör vidare vara skyldigt att i ett andra steg före utgången av år 1991 vidta åtgärder för att ytterligare väsentligt minska utsläppen av klorerat organiskt material med sikte på att nå samma mål som motsvarande massaindustri i landet i övrigt. Målet är 1,5 kg per ton massa av klorerade organiska föreningar. Detta är vad som fastställts för Mönsterås, och det motsvarar vad naturvårdsverket föreslår i sitt aktionsprogram mot havsföroreningar. Vi har alltså inte ställt lägre krav på Aspa bruk än på andra. Målet är att vi fullständigt skall komma bort från utsläppen från massaindustrin. Detta hjälper inte för att rädda Vättern. Vättern drabbas också av biltrafiken och av utsläpp från avfallsförbränning och annan industriell verksamhet. Därför måste åtgärder vidtas även mot det.
Herr talman! Jag tror också att det kan vara litet vanskligt att alltför ofta jämföra med fisken i Östersjön. Östersjön är nämligen inget rent hav att jämföra med, även om man kan hitta enstaka laxar där som är bättre. Jag är helt säker på att miljöministern vill nå resultat och har målsättningar, men jag tycker att det tar alldeles för lång tid. Faktum är att företrädare för Aspa bruk gör gällande att beslut om att förbättra reningen har fördröjts därför att man fått vänta på regeringens direktiv. Om så skulle vara fallet är det i högsta grad beklagligt. Jag är också helt överens med Birgitta Dahl om att det behövs fler åtgärder än enbart de som är riktade mot Aspa bruk. Men när vi nu vet rent konkret vad som sker där och vad som kommer att ske under åtskilliga år framöver, till 1991, är det ändå klokt att ta itu med dessa konkreta och påtagliga problem. Vad som sker därefter vet vi inte särskilt mycket om.
Herr talman! Birgitta Dahl uttalade sig nu om att det bör göras en massa saker och hon är positiv till att saker skall göras. Vi börjar dock bli vana vid att man uttalar sig om allt möjligt men att det sedan inte blir särskilt mycket av det. Det är samma sak när miljöministern säger att det inte bara är fråga om Aspa bruk, utan också om biltrafik och avfallshantering. Men inte heller på dessa två punkter är vi nöjda med de förslag som regeringen lägger fram. Beträffande avfallshanteringen rekommenderar man mer förbränning i stället för tvärtom. När det gäller biltrafiken kommer man inte med de förslag man borde framlägga. I fråga om lax och röding är det dock skillnad på 40 och 80 pikogram. Även enligt miljöministerns redovisning är alltså halterna betydligt högre i Vättern. Det gör att de krav som vi tycker man att borde tillgodose är rimliga. Man kan inte tillåta att detta fortgår så länge till.
Herr talman! Jag måste protestera mot Lennart Brunanders mycket vårdslösa sätt att handskas med fakta. Det är inte första gången. När jag läser högt om ett bindande regeringsbeslut om vad som skall gälla till 1991, är det inte fråga om allmänna uttalanden utan faktiskt om vad som skall gälla. De regler som lagts fast för förbränning av avfall innebär en mycket kraftig skärpning i förhållande till tidigare regler och i förhållande till vad myndigheten hade föreslagit, bl.a. så till vida att man inte skall öka förbränningen på det sätt som kommunerna hade väntat sig och inte ensidigt skall satsa på förbränning. Det är sant att vi dröjde med att ta ställning till Aspa bruk. Men det var därför att vi ville göra det mot bakgrund av vad aktionsgruppen föreslog. Det betyder skärpta och med andra ställningstaganden samordnade krav. Aspa bruk svarar nu genom att hota med att lägga ned verksamheten därför att regeringen lagt fast alldeles för hårda krav. Det tycker jag skulle vara dåligt av företaget med tanke på att regeringen öronmärkt medel i investeringsfonderna för detta. De medel som finns samlade dels hos Aspa bruk självt, dels inom Munksjökoncernen som helhet räcker mer än väl till för de miljöinvesteringar regeringen kräver.
Herr talman! Birgitta Dahl säger att jag handskas vårdslöst med fakta, men jag har bara redovisat det som finns. Fram till 1991 kommer alltså Aspa bruk att få släppa ut mycket mer än vad regeringen säger sig ha som målsättning. Det är fakta. När det gäller avfallshanteringen rekommenderade man för ett och ett halvt år sedan en ökning av förbränningen, eftersom det inte gick att ta hand om avfallet på annat sätt. Det ökar också dessa utsläpp. När det gäller biltrafiken har det inte kommit några förslag om hur man skall hantera dieselbilarna och de äldre fordonen. Även dessa ökar utsläppen. När det gäller Aspa bruk vill jag fråga miljöministern om hon anser det 12 november 1987 vara rimligt att tillåta så stora utsläpp under så lång tid i en sådan sjö som Vättern.
Herr talman! Hoten om att man måste lägga ned verksamheten om det ställs si eller så hårda miljökrav tycker jag att miljöoch energiministern skall ta med mycket god ro. Vi fick ju höra sådana när man för ett tag sedan friskt debatterade utsläpp av freoner. Inom någon vecka efter dessa hot kunde industrierna i fråga meddela att de kunde klara sig utan freonanvändningen. Människors livsvillkor och kommande generationers hälsa får inte sättas på spel för att storfinans eller andra hotar på detta sätt. Herr talman! Jag läste ur en tidningsartikel när jag tidigare talade om fördröjningen. Det görs där gällande att beslutet om att förbättra reningen av utsläppen fattades redan i september men att Munksjö har avvaktat med en del av åtgärderna i avvaktan på regeringens direktiv. Det torde ha varit möjligt att utfärda dessa direktiv något tidigare, när man visste vilka enorma utsläpp av klorerade ämnen som det är fråga om.

Herr talman! Vad jag talade om var att man har rekommenderat en ökad förbränning av sopor. Jag kommenterade inte skärpningen av kraven, vilken i och för sig är bra, även om kanske också dessa krav är otillräckliga. Vidare sade miljöoch energiministern att det förhållandet att det tog så lång tid berodde på att Munksjö inte ville gå med på de skärpta kraven. Men nu är de inte så skärpta. Man ställer större krav på anläggningen i Mönsterås, som ligger vid Östersjön, än på Aspa bruk, som ligger vid Vättern. Var det då de synpunkter som framfördes från industrin som var avgörande när man sänkte kraven?
Herr talman! Jag misstror inte miljöministern. Jag är helt på det klara med att ett företag som Munksjö säkerligen försöker att komma så lindrigt undan som möjligt. Det ligger ju i marknadsekonomins filosofi att först jaga den egna vinsten och att underlåta att inse den vinst som det innebär att skona miljön åt kommande generationer. Jag tycker bara, Birgitta Dahl, att direktiven kunde ha kommit litet snabbare, så att Munksjö hade kommit i gång litet snabbare än vad som skedde.

Herr talman! Jag kan inte utan vidare godkänna Birgitta Dahls bedömning av vad som är socialism. Jag vill med bestämdhet framhålla för fru Dahl, om fru Dahl vill lyssna — vilket hon tydligen inte vill — att det sannerligen icke är enbart socialister som har rätt att göra anspråk på att det ligger en samhällsvinst i att skona miljön. Det vore förödande om Birgitta Dahl skulle monopolisera det synsättet, för då skulle framtiden i åtskilliga avseenden te sig ganska dyster.
Sverige har sannolikt världens dyraste skola, men det kan i hög grad ifrågasättas om vi har den bästa. I ett antal inslag i Rapport den senaste veckan har TV visat att många elever, högt upp i grundskolan, inte kan skriva, läsa eller räkna på ett acceptabelt sätt.
Herr talman! Mot bakgrund av vissa Rapport-inslag i TV den senaste veckan om att många elever i grundskolan inte skulle kunna skriva, läsa eller räkna på ett acceptabelt sätt har Per Stenmarck frågat mig om vilka slutsatser regeringen drar av denna och liknande undersökningar. Jag är aningen förvånad över att Per Stenmarck för sin fråga refererar till inslag i TV under den senaste veckan. Han kunde ha hänvisat till de uttalanden som jag har gjort bl.a. i riksdagen under den tid som jag har tillhört regeringen. I dessa finns nämligen utöver redovisning av vissa problem i grundskolan också besked om konkreta åtgärder. Grundskolans viktigaste uppgift är att ge alla elever grundläggande kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning. Ämnena svenska och matematik har därför en central ställning i skolarbetet. Mot denna bakgrund kan det inte accepteras att det finns en grupp elever som lämnar grundskolan utan att ha tillräckliga kunskaper i dessa ämnen. Den socialdemokratiska regeringens politik inom skolområdet är inriktad på att höja skolans kvalitet. En rad åtgärder har därför vidtagits. Låt mig som exempel nämna insatser mot den s.k. utslagningen i grundskolan, förstärkning av svenskundervisningen, införandet av en ny grundskollärarutbildning och åtgärder för att förstärka matematikundervisningen. Avslutningsvis vill jag framhålla att den svenska grundskolan har en hög ambitionsnivå och enligt min mening fungerar i allt väsentligt väl. Aldrig någonsin tidigare har så många unga människor lärt sig så mycket som de generationer som i dag lämnar skolan. För oss som politiker är det viktigt att vi också erkänner skolan för det som dess lärare och elever faktiskt lyckas med. Det gör vi inte genom att enbart fokusera debatten på det som inte fungerar eller genom att förstora problemen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det finns åtskilliga exempel på att den svenska grundskolan av i dag inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Grundskolan fyller som bekant i år 25 år. Det hade varit trevligt att kunna fira jubileet genom att ta fram det som är bra och positivt. Och visst finns det sådant som är bra. Många lärare gör självfallet stora insatser. Men det går inte att komma ifrån att den svenska grundskolan har allvarliga och oacceptabla brister. Många har vittnat om dessa och har hänvisat till att skolan av i dag är mycket splittrad. Vi har så mycket att göra att vi inte har någon tid att lära oss att läsa, skriva och räkna, har någon sagt i debatten. Jag tycker mot denna bakgrund att det vore berättigat att statsrådet svarade på frågan: Vilka satsningar är regeringen beredd att göra för att komma till rätta med dessa problem? De åtgärder som statsrådet nämner i sitt svar har uppenbarligen inte givit resultat. Vid en undersökning av 500 mellanstadieelever alldeles nyligen hade hälften allvarliga brister i lågstadiets matematik. 10 96 av sjätteklassarna hade samma brister — i lågstadiets matematik! — nu 25 år efter grundskolans införande, trots att skolministern säger att matematik har en central ställning i undervisningen. När elever har så allvarliga brister är det både tragiskt och olyckligt. Det är tragiskt därför att det försvårar för eleverna att bli ansvarsfulla samhällsmedlemmar. Förutsättningen för detta är att man har elementära kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Det är också olyckligt, eftersom det, trots att dessa brister är så uppenbara och länge varit det, egentligen inte händer någonting.
Herr talman! Per Stenmarck påminner något om Martin Ljung i en klassisk monolog, där han som kompositör plötsligt utropar: ”Varför skrivs där ingen sång om sjömän?” , trots alla de sjömanssånger som finns. I själva verket har debatten om skolans brister förts mycket energiskt. Jag har flera gånger — jag vet inte om Per Stenmarck haft möjlighet att vara närvarande i kammaren vid de tillfällena — redovisat vad som faktiskt har gjorts offensivt för att avhjälpa brister. Det gäller förstärkning av svenskämnet — det har den här regeringen gjort. Vi har satsat på utgivning av klassiker för skolbruk. Vi har satsat på kultur-i-skola-verksamhet, vilket har haft en närmast explosionsartad framgång. Vi har uppmärksammat att ett antal barn räknar dåligt. Av Per Stenmarcks redovisning verkar det som om dessa barn har gätt i skolan i 25 år, men det — Prot. 1987/88:22 har de naturligtvis inte gjort. Det gäller de barn som har gått i skolan endast — 12 november 1987 några år och som inte räknar tillräckligt bra och som därför får en förstärkt. mäomaomeoma mn, undervisning. Vi har alltså uppmärksammat problemet. Nu går vi vidare. Jag har tagit upp frågan om läroböcker och jag har sagt att vi måste se till att barnen får bättre sådana. Då har jag fått polemik från en skolchefi ett intervjuuttalande i Dagens Eko. Han är skolchef i Vellinge, som Per Stenmarck kanske vet var det ligger. Skolchefen säger att läroböcker inte är så viktiga, att det bara är föräldrarna som är intresserade av dem eftersom de vill veta vad barnen gör i skolan. Jag delar inte den uppfattningen. Läroböcker är viktiga och våra barn bör ha sådana. På punkt efter punkt tar vi itu med de problem vi möter. Vid ett framträdande inför en församling lärare för ett par veckor sedan sade jag, att vi måste se till att våra lärare både får tillgång till de timmar de behöver för att undervisa eleverna och tillgång till de elever som skall undervisas. Jag upprepar att på område efter område och punkt efter punkt där vi noterar svårigheter, går vi in och vidtar konkreta åtgärder för att förbättra situationen. Kampen mot utslagningen har burit frukt. Andelen elever som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper minskar för närvarande.
Herr talman! Om skolministern hade lyssnat på vad jag sade, hade han nog hört att det var mellanstadieelever jag talade om i mitt exempel. Skolministern hade ett belysande exempel på att mycket har sagts i denna debatt men att egentligen mycket litet har gjorts. Samtidigt som vi har en lång rad problem i den svenska skolan, finns det | inte något annat land som satsar så mycket pengar räknat per elev som vi gör i Sverige. Vi måste fråga oss om vi har en skola som motsvarar de krav som vi har rätt att ställa. Har våra ungdomar en skola som motsvarar de krav som de har rätt att ställa? Varje år lämnar tusentals ungdomar skolan utan att ha elementära kunskaper. Jag kan bara dra en slutsats: vi prioriterar på ett felaktigt sätt. Vilka omprioriteringar inom skolan är regeringen beredd att | föreslå för att vi skall kunna uppnå de mål som vi ställer på goda kunskaper?

Herr talman! Mycket har sagts och mycket har också gjorts, vilket jag redovisade i mitt tidigare inlägg. Jag redovisade faktiskt ett antal mycket konkreta åtgärder. I några avsnitt har jag fått kritik för åtgärderna. Det gäller exempelvis insatserna mot utslagningen i grundskolan. I debatter med partivänner till Per Stenmarck har jag mött förslaget att man inte skall tvinga de barn som inte vill gå i skolan att gå där så länge, eftersom det är så besvärligt för dem och de har så svårt att lära sig något. Vi har sagt att vi inte skall lösa problemen genom att befria ungdomar och barn från svårigheterna, utan vi skall hjälpa dem igenom svårigheterna. Då tvingas man faktiskt att upptäcka att svårigheterna finns. Jag är inte beredd att medverka till att dölja problemen genom att befria barnen från att gå i skolan.
Herr talman! Det är uppenbarligen så att de förslag som statsrådet läst upp inte har gett något resultat. Det är något som är utomordentligt tragiskt för de ungdomar som går i skolan i dag. Statsrådet säger att vi skall framhålla det positiva, och det låter naturligtvis bra. Men det finns en tendens i statsrådets svar att nonchalera de tecken till problem som finns i grundskolan i dag. Men bakom alla siffror som jag har läst upp finns det levande människor, ungdomar som möter verkligheten utan att kunna det som är nödvändigt. Många saknar ett eget språk. Ännu fler kan än mindre andras språk. De som är unga i dag måste få den bästa tänkbara förberedelsen — det får de inte i dag.
Herr talman! Låt mig få påminna om att de åtgärder som jag har redovisat har det fattats beslut om under de senaste 4—5 åren, i vissa fall ännu kortare tid tillbaka. Av en undersökning som gjordes i Göteborg i höstas har vi kunnat konstatera, att inom loppet av ett par år har andelen elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg minskat från 4 90 till 2 96. Jag ser faktiskt detta som ett mätbart och påvisbart resultat. Jag hävdar alltså att de åtgärder som har vidtagits faktiskt verkar i rätt riktning. Jag tillhör ingalunda dem som döljer problemen, tvärtom har jag tagit upp dem, jag redovisar dem och lägger också fram konkreta förslag till åtgärder. Däremot ser jag ingen anledning att göra problemen större än vad de är. Att beskriva problem såsom olösliga är ett dåligt sätt att lösa dem.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att föräldraförsäkringens kontaktdagar i ökad omfattning används för kontakt med skolan, samt vilka åtgärder jag avser vidta för att erbjuda föräldrarna olika verksamheter under dessa dagar. Rätt för föräldrarna att delta i skolans verksamhet med ersättning från försäkringskassan två dagar per år fram till dess barnet fyller tolv år har endast funnits sedan årsskiftet 1985-1986. Det är således en ny reform, och vetskapen om att denna möjlighet att besöka skolan finns, har ännu inte hunnit tränga ut ordentligt till allmänheten. Jag har inhämtat från riksförsäkringsverket att under 1986 endast 130 000 dagar hade tagits ut från försäkringskassan, vilket motsvarar mindre än 10 96 av det möjliga antalet. Informationen om de s.k. kontaktdagarna går ut via skolan, via de lokala försäkringskassorna och via Hem och skola-föreningarna. Riksförbundet Hem och skola och riksförsäkringsverket har nyligen inlett diskussioner om hur man gemensamt skall kunna förbättra informationen kring reformen. Naturligtvis har skolan huvudansvaret när det gäller att få föräldrarna att ta del av skolans verksamhet. Läroplanen för grundskolan lägger en god grund vad gäller kontakterna mellan hem och skola. Särskilt vill jag påminna om att varje skola i sin lokala arbetsplan bör ha ett program för formerna och omfattningen av hemoch skolakontakterna. Jag anser att det är självklart att varje skola informerar föräldrarna om vilka möjligheter de har att delta i skolans verksamhet med ersättning för inkomstbortfall från försäkringskassan. Skolöverstyrelsen kommer, via de kanaler som står till buds, att kontinuerligt gå ut med information och påminnelser i mån av behov. Jag delar Margareta Perssons åsikt att möjligheterna att lägga upp olika program under kontaktdagarna är stora. Det visar sig också att det finns många goda exempel på hur man kan lägga upp en sådan verksamhet. Riksförbundet Hem och skola får del av exempel på hur man kan arbeta och vidarebefordrar sedan dessa till de lokala Hemoch skola-föreningarna. Det finns ett omfattande material av handledningar, videofilmer och övrigt material från Hem och skola om hur man anordnar föräldraverksamhet. Dessutom har skolöverstyrelsen utarbetat ett särskilt kommentarmaterial kring samverkansformer mellan hem och skola. Det råder enligt min mening inte brist på material eller förslag på olika sätt att ordna bra kontaktverksamhet mellan föräldrarna och skolan. Jag menar att man bör kunna vara optimistisk om att kontaktdagarna i framtiden kommer att utnyttjas i större utsträckning. Jag avser dock att noggrant följa utvecklingen i frågan.

Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är att jag upplever att många föräldrar känner sig osäkra i sin föräldraroll i dag. Vårt samhälle har utvecklats mycket snabbt. Gamla kunskaper gäller inte alltid. Inte minst är så fallet i fråga om barnuppfostran. Barn växer upp i ett så annorlunda samhälle jämfört med tidigare generationers barndom. Våra barn upplever saker som var okända när deras föräldrar och faroch morföräldrar var små. Gamla begrepp om barnuppfostran, som gick ut på att barnen skulle hålla tyst, gäller inte i vårt demokratiska samhälle. Men det sociala mönstret har också förändrats så mycket att många föräldrar blir vilsna. Den vuxna generationens kollektiva erfarenheter och kunskaper räcker inte till i dag. Det finns så mycket utanför hemmet som påverkar våra barn. Ofta utsätter just det kommersiella samhället i alla dess varianter såväl barn, föräldrar och förskola som skola för en gigantisk påverkan av värderingar. Barn utsätts alltmer för ett våldsbudskap genom olika medier och reklam. Det sociala nätverket runt det enskilda barnet är ofta inte tillräckligt starkt för att barnet skall kunna stå emot. Barn har självfallet alltid påverkats av faktorer utanför föräldrahemmet. Men förr var oftast hemmet en integrerad del av det omgivande samhällets värderingar, på gott och ont. Så är det inte i dag. I skolorna pågår en brutalisering i umgänget mellan barnen. Allt fler olyckor inträffar som är orsakade av våld mellan barnen. Föräldrar måste få stöd och hjälp i dag för att bli bra föräldrar. Det bästa stöd de kan få är att de kan tala med andra föräldrar och skolans representanter och delge varandra funderingar och erfarenheter, och också få kunskap. Skolan har en viktig roll i barnens värld. Men också den har förändrats. Det är därför mycket angeläget att kontakterna mellan skola och föräldrar förstärks. Och här kommer föräldraförsäkringens kontaktdagar in. Det är en utmärkt förmån som funnits i knappt två år men som utnyttjats mycket dåligt. Endast 10 76 av möjliga dagar utnyttjas. Här missar både skolan och föräldrarna chansen att lära mer av varandra. Än mer anmärkningsvärt är hur kontaktdagarna används. Statistik finns ännu bara för det första halvåret 1986, men då visade det sig att de föräldrar till skolbarn som över huvud taget tog ut kontaktdagar gjorde det i juni. Men juni är en kort skolmånad. Det betyder att de flesta använde kontaktdagarna till att gå på skolavslutningen. Det kan ju vara trevligt, men någon inblick i skolans vardagsliv ger det inte. Det ger inte heller skolan möjlighet att utnyttja denna förmån för systematisk information och diskussion med föräldrarna. Jag tycker därför att Bengt Göranssons svar är alltför passivt. Hitintills har inte mycket gjorts från skolmyndigheter och ansvarigt politiskt håll för att systematiskt lägga upp en plan för dessa kontaktdagar. Även om det finns fint material, som statsrådet säger, talar statistiken sitt tydliga språk. Kontaktdagarna används nästan inte alls. Än mindre används de så som de var avsedda att användas — och detta i en situation då föräldrar sannerligen behöver få mer kunskap om sitt barns vardag och villkor. Jag noterar att statsrådet noggrant skall följa utvecklingen. Men min fråga kvarstår: Vilka åtgärder avser statsrådet vidta?

Herr talman! Den fråga som Margareta Persson tar upp är utomordentligt viktig. I sitt inlägg belyste hon denna fråga i hela dess vidd. Det är jag glad över. Det hon nu diskuterar är inte bara hur man skall få föräldrar att utnyttja vissa möjligheter till kontaktdagar. Hon beskriver faktiskt i sitt inlägg att en stor del av dem som utnyttjar möjligheten utnyttjar den för att gå på skolavslutningen. Det var i och för sig inte tänkt så. Man hade hoppats att föräldrarna med hjälp av denna möjlighet skulle föras in i skolans dagliga arbete. Då tvingas vi — det vill jag inte dölja — fundera över om felet kanske är att vi har för litet material. Vi måste kanske även fundera över andra former för att få föräldrarna informerade om skolan, så att de även därutöver är intresserade av att besöka skolan och utnyttja den möjlighet som kontaktdagarna ger. Låt mig ge ett konkret exempel. Jag har under hösten haft anledning att vid upprepade tillfällen offentligt föra resonemang som jag under de gångna fem åren har tagit upp i mina skolanföranden, i regel i sammanhang där de inte vunnit offentlig uppmärksamhet. Det gäller lärobokens roll. Jag har sagt att vi behöver ha läroböcker i våra skolor. Då säger många: Läroboken är ju styrande — vi behöver inte ha den. Och så upptäcker jag en ledande skolman i en kommun som säger: Läroboken är inte särskilt viktig i dag - läroböcker vill bara föräldrarna ha, för att de skall veta vad barnen gör i skolan. Då slår det mig att detta faktiskt kan vara ett starkt skäl för att ha läroböcker i skolan. Det är ett sätt att informera föräldrarna om vad som sker i skolan. Det är ett sätt att skapa intresse kring skolan. Vi behöver ha en hel serie av åtgärder och insatser med vilkas hjälp vi informerar föräldrarna. Vi har anledning att konstatera att det inte räcker med att ge dem ytterligare konferenstillfällen, att ha formaliserade besök och samråd. Vi måste se till att föräldrarna får en kontinuerlig information om vad man sysslar med i skolan. Att då satsa på läroböcker åt barnen är ett viktigt inslag som kan öka den kunskapen. Jag har i dag på förmiddagen träffat företrädare för Utbildningsradion. Vi har diskuterat vad Utbildningsradion kan göra för att sprida kunskap om skolan. Den kan naturligtvis i olika program beskriva hur skolan arbetar, berätta om arbetsformerna. Men den kan naturligtvis också ge föräldrarna sådan kunskap som barnen i dag får i skolan — ha kurser där föräldrarna har möjlighet att få del av det som skolan i dag lär barn och ungdom i geografi och historia och om hur man räknar. Alla vuxna är inte så bra på att räkna som vi tycker att våra barn borde vara. Det finns alltså anledning att här anlägga ett brett perspektiv, och det vill jag gärna föra in i det här sammanhanget. Att jag i mitt svar säger att jag noggrant skall följa frågan men inte redovisar ytterligare åtgärder och material beror på just detta. Möjligheterna till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under kontaktdagarna är det hjälpmedel som vi skall ha för att föräldrarna skall kunna ta vara på sitt intresse av att besöka skolan. De som haft förhoppningen att denna åtgärd i sig skulle väcka intresse för skolan har anledning att vara besvikna — så fungerar det inte. Kontaktdagarna är till för att möjliggöra för dem för vilka intresset har väckts att ta vara på det intresset. I det stycket är jag beredd att på mycket bred front söka medverka till att vi förstärker föräldrarnas intresse för det man sysslar med i skolan.
Herr talman! Jag tackar för det senaste inlägget. Jag finner det ändå synnerligen angeläget att initiativ tas nu för att lägga upp en planerad verksamhet för de här kontaktdagarna. Riksdagen har redan beslutat om reformen. Nu är det myndigheterna som skall se till att beslutet får avsedd effekt. Skolmyndigheterna måste aktivt erbjuda föräldrarna någonting för de här kontaktdagarna. Jag tror inte att det räcker med den information runt omkring som Bengt Göransson talar om, utan skolan måste direkt erbjuda föräldrarna någonting när det gäller dessa kontaktdagar. I dessa dagar är det budgetstrider mellan departementen. Den här reformen finansieras via föräldraförsäkringen och belastar alltså inte Bengt Göranssons budget. Men vinsterna kan skördas genom ett bättre klimat i skolorna och förhoppningsvis tryggare föräldrar. Jag vill också erinra om att Bengt Lindqvist i en interpellationsdebatt den 9 februari i år lovade att ta kontakt med skolministern för att diskutera ett samlat initiativ i fråga om användandet av kontaktdagarna.

Herr talman! Jag tackar för löftet om att Bengt Göransson på sin kant skall göra vad som ankommer på honom. Men jag tror att det här inte är en fråga för framför allt försäkringskassan eller handlar om information på mjölkpaket. Det är nog inte informationen om att denna möjlighet finns som det är viktigast att nå ut med till föräldrarna. Som förälder till skolbarn vet jag att det inte alltid är så lätt att till barn som går i fjärde eller femte klass säga att man i morgon tänker sitta i barnets klassrum. Det är inte säkert att man som förälder alltid blir så där våldsamt positivt välkomnad av sitt barn. Jag tror att det är många föräldrar som upplever det så. Därför måste skolan tala om för föräldrarna vad de kan göra om de vill besöka skolan. Det räcker inte med kunskapen om att det går att besöka skolan, utan man måste få reda på vad man i praktiken kan göra om man kommer till sitt barns skola. Föräldrarna måste veta om de kan få träffa lärarna, diskutera med andra föräldrar, kanske få information och kunskap och naturligtvis också om de får göra besök i barnets klassrum. Det handlar om att lägga upp ett program. Det räcker inte med försäkringskassans insatser. Jag tror att skolans insatser är betydligt viktigare i detta sammanhang.

Herr talman! Viola Claesson har ställt tre frågor till mig. 1. Kommer jag att syna Öresundsdelegationens utredning närmare bl.a. mot bakgrund av kritik från en herr Améen? 2. Vilka lokala och regionala åtgärder rekommenderar jag för att minska föroreningarna från trafiken i Malmöregionen? 3. Har regeringen planer på attt.ex. förorda en sänkning av hastighetsgränserna i de värst drabbade områdena redan nu? Hans Pettersson i Helsingborg har frågat mig vad jag har för kommentarer till de många frågorna som Öresundsdelegationens förslag ger upphov till. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. De båda rapporter om fasta Öresundsförbindelser som avlämnades i mitten av augusti är för närvarande ute på remiss. I Öresundsdelegationens utredning anges bl.a. att kraftfulla åtgärder krävs för att komma till rätta med försurningen i Sydsverige. Situationen i området kräver enligt utredningen inte bara nationella och internationella åtgärder utan också att en regional strategi utarbetas — och detta oberoende av om en Öresundsförbindelse byggs eller inte. Jag räknar med att flera remissinstanser kommer att behandla och ge sina synpunkter på bl.a. de frågor som berörs i de båda interpellationerna. Enligt vad jag erfarit har Öresundsdelegationen för övrigt tillbakavisat de påståenden som Viola Claesson åberopar. Alla remissvar skall ha inkommit i mitten av december. Därefter är det regeringens sak att värdera och sammanställa svaren och ta ställning till frågans fortsatta hantering. Jag anser det inte lämpligt att nu föregripa vare sig remissinstansernas granskning och yttranden över rapporterna eller regeringens senare behandling av frågan genom att mera konkret gå in på Viola Claessons frågor eller ge kommentarer av det slag Hans Pettersson önskar. Rent allmänt vill jag dock säga att miljöproblemen enligt min mening i första hand bör angripas vid källan. Ett första viktigt steg mot skärpta avgasbestämmelser har riksdagen redan fattat beslut om. Detta innebär att personbilar fr.o.m. 1989 års bilmodell skall vara utrustade med effektiv avgasrening. De lokala och regionala organen kan i dag besluta om frågor som rör t.ex. kollektivtrafikens omfattning och inriktning, parkeringsfrågor, kringfartsleder för att leda trafiken runt tätorterna m.m. Enligt vägtrafikkungörelsen får vidare länsstyrelsen i fråga om vägar som är avsedda för genomfartstrafik och kommunen i fråga om övriga vägar meddela lokala trafikföreskrifter om sänkning eller höjning av hastighetsbegränsningar inom tätbebyggt område resp. sänkning rörande övriga hastighetsbegränsningar. Vid dessa beslut är trafiksäkerhetsaspekten normalt avgörande för hastigheten på en viss vägsträcka. Även andra aspekter kan beaktas. Någon generell hastighetssänkning i riket är jag emellertid inte beredd att medverka till.
Då Viola Claesson inte har möjlighet att ta emot svaret medger jag att Jan Jennehag får ta emot det.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för att han har ställt upp här i kammaren. Viola Claessons första fråga, om kommunikationsministern kommer att syna Öresundsdelegationens utredning närmare bl.a. mot bakgrund av kritiken från Mats Améen, besvaras med nej. Den andra frågan, som gäller vilka lokala och regionala åtgärder kommunikationsministern rekommenderar för att minska föroreningarna från trafiken i Malmöregionen, besvaras med att kommunikationsminstern inte rekommenderar något. Den tredje frågan, om regeringen har några planer på att förorda en sänkning av hastighetsgränserna i de värst drabbade områdena redan nu, besvaras med att regeringen inte har några sådana planer. Ingen kan säga något annat än att detta är klara besked, men som inlägg i en omfattande trafikoch miljöpolitisk debatt är det knappast utvecklande. Jag utgår från att det rådslag som socialdemokraterna skall ha i dessa frågor kommer att hanteras på ett annat sätt av kommunikationsministern.

Herr talman! Det är ju brukligt att man säger tack så mycket för svaret. Jag har inte fått något svar, så jag vet inte riktigt hur jag skall ställa mig. Min uppfostran förbjuder mig emellertid att inte bjuda på den artighet som är bruklig, så jag tackar kommunikationsministern för att han har satt till tid för att ta den här debatten. Jag har inte framställt min interpellation på grundval av de följder som det förslag kan leda till som nu har skickats ut på remiss, utan jag har frågat hur kommunikationsministern ser på de direkta felaktigheter som finns i utredningsmaterialet. Jag trodde att man skulle kunna få en synpunkt från kommunikationsministern, om vilken uppfattning han har om detta. Det är ju väldigt viktigt nu, när materialet är ute på remiss.

Detta skulle illustrera påståendet att man sparar 50 96 av tiden för transporterna! Jag frågar kommunikationsministern: Varför presenterar man materialet på ett sådant sätt? Man säger inte ett ord om att vi har två nya färjor som går på Dan Link-leden mellan Köpenhamn och Helsingborg, där man rangerar i Helsingborg och har en timma och tio minuter för att köra över hela tågsättet till Köpenhamn. Vi vet att tågsätten också i fortsättningen kommer att rangeras i Helsingborg. Sedan skall de köras 7 mil till Lernacken i Limhamn, och därefter 2 mil tillbaka upp mot Köpenhamn. Och då skulle man spara 50 90 av transporttiden! Jag tycker det är orimligt att man i en så viktig utredning presenterar så stora felaktigheter. Jag har ställt flera frågor, bl.a. om vattengenomströmningen i Öresund. Det påstås att huvuddelen av det friskvatten som skall hålla Östersjön vid liv går genom Drogden. Alla som vet hur sjökortet i Öresund ser ut vet att Drogden är ungefär 1 nautisk mil bred, medan Flintrännan och Trindelrännan har 3 sjömil vatten och dessutom är djupare. Alla vi som umgås med de här farvattnen vet att de starka strömmarna går i Drogden, naturligtvis, men också i Trindelrännan och Flintrännan. Här skulle man alltså bygga en högbro, med bropelare och påseglingsskydd. Jag är säker på att om man gör detta ingrepp kommer om några år den sandflykt som finns i Öresund att valla in stora områden och hindra vattenföringen. Sedan talas det om att man skall muddra i Drogden. Vi som har jobbat litet med muddringsarbete och vet hur det ser ut där nere förstår att det är en omöjlighet. Det är nämligen kalkstensgrund där, och den muddrar man inte. I så fall skulle man behöva spränga. Det är kanske inte kommunikationsministerns bord, men tänk efter vad som skulle kunna hända om man började spränga i Drogden. På Disken och söder om Saltholm har vi Europas bästa reproduktionsplatser för många fiskarter. I bildmaterialet har man också tagit in en bild från Helsingborg som visar bilköer vid färjeläget. Man kan räkna till 35 bilar på bilden, och det ligger en färja inne som håller på att lasta. Den färjan tar närmare 100 bilar. Det här är alltså missvisande beskrivningar av förhållandena. Detta material, herr talman, är nu på remiss i kommunstyrelser, länsstyrelser och organisationer, som alltså skall ta ställning till ett material som är i grunden direkt felaktigt. Jag vill gärna fråga kommunikationsministern, och jag tycker jag borde kunna få ett svar i dag: Kommer regeringen vid den senare behandling som kommunikationsministern talar om i sitt svar att noggrant undersöka varför delegationerna försöker vilseleda allmänheten i en så viktig fråga som detta mastodontbygge? Och kommer underlaget för ett rådslag att rensas från de felaktiga påståenden som finns i materialet?
Herr talman! Jag kan instämma i det allra mesta som Hans Pettersson i Helsingborg här har sagt. Han är utomordentligt sakkunnig i detta ärende. Ingen behöver sväva i tvivelsmål om vilken som har varit centerns linje i brofrågan under den långa resans gång. Vi har från början varnat för de allvarliga miljökonsekvenser som skulle följa i en bilbros spår. Våra argument på den punkten har inte blivit sämre eller blivit motbevisade av verkligheten allteftersom tiden har gått — tvärtom. Det har blivit en allt större medvetenhet i den här frågan. Man har också rent allmänt i mycket större utsträckning än tidigare uppmärksammat miljöproblemen i storstäderna. Det är dessa problem det i rätt hög grad gäller. Vi får se den ena larmartikeln efter den andra om miljöproblemen och trafikproblemen här i Stockholm. Det gäller också Göteborg. Vi har precis samma problem i området kring Lund och Malmö. Trafiksituationen är där redan mycket besvärlig på grund av den svällande bilismen. Enligt alla mätningar är luftföroreningarna totalt sett svårare och mera besvärande än i andra delar av landet. Det finns t.o.m. statistik som visar att cancerfrekvensen är mycket högre i det området än någon annanstans i Sverige. Det är således ett område som redan är mycket hårt belastat ur trafikoch miljösynpunkt. Det är klart att om man bygger en bilbro som drar till sig ytterligare fordon, så blir ju inte dessa problem mindre — de måste bli större. Siffran 3 miljoner bilar per år har nämnts i materialet — jag vill dock inte gå i god för den uppgiften. Kommunikationsministern hänvisar till att man skall lösa miljöproblemen vid källan. Det är naturligtvis riktigt, och det är den långsiktiga målsättningen vi måste ha. Det är glädjande att det så småningom blev ett beslut om rening av avgaserna från bilar. Vi får emellertid inte glömma bort att denna avgasrening är ofullständig. Det finns de som på grundval av seriösa utredningar och överväganden menar att genom att biltrafiken ökar så kraftigt, så äter denna ökning upp de vinster som man annars skulle få av en förbättrad avgasrening. Det innebär således att den totala trafikvolymen blir så stor att de totala miljöskadliga utsläppen snarare ökar än minskar, trots de reningsåtgärder vi sätter in. Med det perspektivet tycker jag att vi måste försöka se litet grand bakom knuten och inte bara fatta beslut på grundval av föreställningar som man tyckte var relevanta för tio år sedan. Vi måste ta tag i dagens situation, och vi måste framför allt försöka att se framåt i tiden. Hur kommer trafiksituationen i området där nere i Skåne, och för all del även i Köpenhamn, att bli om detta projekt genomförs? Vi har också alla de speciella miljöeffekterna av själva brobygget som Hans Pettersson var inne på. Det är många vattenvårdare och biologer som har varnat för dessa effekter. Det finns problem med själva byggnationen. För ungefär ett halvår sedan hade vi mycket bråk här i riksdagen om sandsugningen vid Falsterbo. Varifrån skall man t.ex. ta sanden till detta gigantiska brobygge? Det finns många andra frågor som man skulle kunna ta upp i detta sammanhang. Det viktigaste tycker jag dock är att man inte fattar för framtiden mycket viktiga beslut på grundval av förlegade föreställningar. Inom socialdemokratin har man nu tydligen blivit mera tveksam — det gäller inte kommunikationsministern — och det skall göras något slags intern utredning. Jag skulle gärna vilja fråga kommunikationsministern vad det blir för slags utredning och varför den skall göras internt inom socialdemokratin. Det har kommit fram så många nya synpunkter och fakta att det sannerligen vore befogat med en mera allmän utredning. Kommer i det utredningsarbete som socialdemokraterna skall initiera de som är kritiska till den föreslagna lösningen att få någon chans att göra sin röst hörd? Kommer tunnelalternativet, som vi inom centerpartiet anser är ett mycket bättre alternativ än broalternativet, verkligen att bli ordentligt belyst? Detta alternativ stöds bl.a. av socialdemokraterna i Danmark under den nye partiledaren Svend Auken, och jag tror att intresset för det växer. Jag skulle vara mycket tacksam om kommunikationsministern kunde ge några svar på de frågor jag här har ställt.

Herr talman! Öresundsdelegationens senaste utredningsrapport kom i mitten av augusti månad. Den sändes ut på remiss, som brukligt är i sådana sammanhang, och remissvaren skall ha kommit in i mitten av december, som jag sade i interpellationssvaret. Under remisstiden har frågan om Öresundsförbindelserna tagits upp fyra eller fem gånger i riksdagen den senaste månaden. Jag ifrågasätter naturligtvis inte riksdagens rätt att diskutera vilka frågor som helst när som helst, men jag konstaterar att det är svårt att tillföra diskussionen något nytt när denna fråga är uppe till behandling med så korta mellanrum. Jag skall ändå försöka svara på de frågor som har ställts.

Det har belysts i utredningsrapporten. Utredningen har använt tillgänglig expertis på de olika sakområdena, och vi får se vilket ytterligare material remisserna kan tillföra. Hans Pettersson i Helsingborg säger att Öresundsdelegationens rapport innehåller stora felaktigheter. Jag kan inte kommentera allt som Hans Pettersson anför i det sammanhanget, men om materialet irriterar Hans Pettersson i hans egenskap av helsingborgare, därför att det inte ger en riktig bild av hur det ser ut just i dag i Helsingborg, har jag en viss förståelse för det. Regeringen redigerar inte sammanställningarna av denna typ av utrednings rapporter. Det Hans Pettersson talar om är något slags populärbilaga av — Prot. 1987/88:23 utredningsrapporten, och jag hoppas att han inte bara tar del av den utan — 13 november 1987 också av grundmaterialet. Det är tydligen någon layoutman som inte har haft. = JJ§ Goon tillgång till riktigt färska bilder som har utarbetat bilagan, och det kan man beklaga, men jag vill understryka att det inte ingår i regeringens ansvar att granska sådant. Alla de sakfrågor som är viktiga i detta sammanhang förutsätter jag att remissinstanserna kommer att belysa. Hans Pettersson frågar om regeringen kommer att vidta åtgärder för att eliminera det som han uppfattar som vilseledande uppgifter i rapporten, och om det skulle finnas några sådana — jag är inte beredd att skriva under på det i dag — är jag fullständigt övertygad om att det kommenteras i samband med remissen. Jag kan tillägga, eftersom Hans Pettersson är ganska kritisk i detta avseende, att jag hoppas att de sakinstanser som står för materialet passar på tillfället att också kommentera Hans Petterssons uppgifter. Jag hoppas alltså att de sakinstanser som har varit inblandade i det här arbetet, och som Hans Pettersson nu sveper undan med en gest, reagerar mot den sortens behandling. Jag tycker inte att den debatten verkar vara särskilt ingående. Den kan därför inte ligga till grund för ett beslut. Men det får vi väl se. Det blir antagligen en diskussion även om detta. Jag tror, Jan Jennehag, att vi i samband med det rådslag som skall genomföras efter remissomgången, och när vi eventuellt har fått göra vissa kompletterande utredningar, kommer att få ett mycket bra underlag för ett ställningstagande i sak. Jag kan också anknyta till Bertil Fiskesjös fråga. Det är inte meningen att detta material skall vara något speciellt för det socialdemokratiska partiet. Vi skall naturligtvis ha vår partibehandling, såsom nu är bestämt, av Öresundsförbindelserna. Men grundmaterialet som olika offentliga utredningar tar fram är givetvis tillgängligt för alla partier och även för alla övriga som är intresserade av den här frågan. Det är alltså inte något speciellt socialdemokratiskt material i det avseendet. De kompletterande utredningar som skall göras skall naturligtvis finnas tillgängliga för alla som vill ta del av dem. Låt mig till sist, apropå diskussionen om luftföroreningarna, säga att det naturligtvis finns anledning att ta mycket allvarligt på det problemet. Men jag tycker att det är litet underligt att man så intensivt och engagerat diskuterar det som möjligen handlar om procentandelar, och kanske inte ens det, av den totala luftföroreningssituationen i Sydsverige och så litet diskuterar de 80 000 ton som vi vet kommer från andra föroreningskällor. Jag skulle vilja fråga de | övriga debattörerna: Vore det inte skäl att vi fick andra proportioner på den | debatten? Även om vi inte bygger några Öresundsförbindelser alls kvarstår den svåra luftföroreningssituationen. Att göra någonting åt den måste vara vår huvuduppgift.

Herr talman! Det är inte första gången jag blir beskylld för att se detta som | ett Helsingborgsintresse. Jag vill erinra om att när Axel Strands utredning om | fasta förbindelser mellan Helsingborg och Helsingör kom 1962 kämpade jag också emot, av precis samma skäl som jag gör i dag. 103 Sedermera blev jag ordförande i hälsovårdsnämnden i Helsingborg och tillhörde då Öresundsrådets miljöutskott. Vid det tillfället, i början av 70-talet, krävde jag att man, innan några ingrepp i Öresunds vattengenomströmning genom fasta förbindelser görs, måste bygga upp en autentisk modell för att se hur det kalla salta vattnet påverkas av ett sådant ingrepp. Jag har alltså hela tiden sagt nej. Även om man bygger en bro vid Helsingborg säger jag nej. Så det argumentet kan vi avföra från debatten, Sven Hulterström. Jag har läst hela materialet, inte bara den glättade broschyren. Men många människor använde den i debatten om fasta förbindelser, för den är lättläst och illustrativ. Därför missleder man människor i grunden när man presenterar materialet på detta sätt. Delegationerna har sammanfattat hela luftföroreningssituationen genom att säga att bilarnas påverkan är minimal eller marginell. Det är ju sanning. Men så kan man inte räkna. I dag åker man 4,5 mil från en punkt väster om Köpenhamn upp till Helsingör och tar färjan över till Helsingborg. Brobyggarnas material visar att man skall åka från samma punkt över till Lernacken i Limhamn. Det blir ca 3 mil. Sedan skall man åka från Limhamn upp genom den hårt drabbade skånska skogen för att komma till Helsingborg, och det blir nära 7 mil. Om prognoserna i materialet slår in, dvs. att man från dagens 260 000 tunga lastbilar räknar med att 800 000 tunga lastbilar skall gå på bron, då kan man inte tala om marginell påverkan på miljön. Det är just den biten jag vill att man skall undersöka litet närmare och inte blanda in utsläpp från Ruhr eller från de danska kolkraftverken. Renodla vad denna tunga biltrafik kommer att tillföra de miljöstörande elementen! Sedan blir det också arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. Jag har försökt hitta något om dem också, men det finns ingenting om den saken i detta material.
Herr talman! När det gäller miljökonsekvenserna av en starkt ökad bilism i ett område som redan har det besvärligt kan jag instämma i vad Hans Pettersson i Helsingborg sade. Det är klart att situationen kommer att förvärras genom brobygget, inte minst genom att man drar ned tung lastbilstrafik genom det mest tättbefolkade området i södra Sverige. Det är också alldeles irrelevant att ta upp de relationstal som kommunikationsministern nämnde. Det är precis som om man skulle säga att rökning är så farligt så att för den skull gör vi ingenting åt freonutsläppen. Det får inte vara så, men det förekommer dess värre ideligen att man försvarar miljöföroreningar inom ett område därför att det är lika illa eller ännu värre inom andra områden. Det är ju inget försvar. Problemen i miljön gäller inte bara utsläppen utan hela trafiksituationen, trängseln på vägar och gator i detta område, bullret, bekymret med att över huvud taget hitta sträckningar för nya vägar. Vi måste såvitt jag kan förstå bygga en ny motorväg mellan Malmö och Lund. Den nuvarande är redan tilltäppt vissa tider på dagen. Får vi en bro måste vi också bygga en ny motorväg. Var skall den ligga och vilka kostnader blir det? Nu kommer det larmrapporter om trafiksituationen, särskilt i Stockholm. Man är mycket bekymrad och vet inte vad man skall göra. Här i Stockholm finns ändå ett ganska väl fungerande tunnelbanesystem. Men nere i vårt område skall trafiken gå ovan mark, även denna tillkommande trafik. Inte minst ur denna aspekt är ett tågtunnelalternativ mycket intressant. Då skulle vi dels få bort viss biltrafik, dels få något av den totala trafiken under jord, i varje fall på en ordentlig sträcka. Det verkar inte som om kommunikationsministern är överdrivet intresserad av tunnelalternativet, och jag vill gärna ställa den kompletterande frågan: Kommer vi att få en ordentlig genomlysning av möjligheterna att bygga en tågtunnel under Öresund? Avslutningsvis vill jag säga att vi från centerpartiet är intresserade av goda trafikförbindelser med Danmark. Vi är inga isolationister. Men frågan gäller hur dessa förbindelser skall ordnas.

S R ar ESS! Fru talman! Lars-Ove Hagberg har ställt följande frågor till mig: nella företag 1. Harregeringen för avsikt att framlägga förslag som ålägger transnationella företag, verksamma i Sverige, att bekosta de fackliga organisationernas samarbete inom koncernen? 2. Är regeringen beredd att stärka de fackliga organisationernas lagliga möjligheter att stoppa transnationella koncerners möjligheter att flytta verksamheter utomlands? Bakgrunden till Lars-Ove Hagbergs frågor är den uppmärksammade affären mellan ASEA och Brown Boveri . Denna företagsfusion är ett bland många exempel på en utveckling av internationellt företagssamarbete. Svenska företag går samman med, köper eller köps upp av företag i andra länder. Ett sådant samarbete kan betyda stora fördelar för vårt land. Vi kan få en stark, konkurrenskraftig industri med förmåga att trygga sysselsättningen. Men det finns också risker med denna utveckling. Inte minst gäller det arbetstagarnas möjligheter att tillvarata sina intressen gentemot de multinationella företagen. Det fackliga arbetet i dessa företag försvåras bl.a. av att företagen ofta har komplicerade ägarförhållanden och att det därför är svårt att komma till tals med de verkliga beslutsfattarna. Det är lika viktigt för anställda i koncerner som för anställda inom andra företagsformer att få korrekt information om verksamhetsplaner och andra viktiga beslut. Detta är särskilt viktigt då företagen ingår i svåröverskådliga koncernförhållanden. I själva verket är det en förutsättning för en vidareutveckling av industrisamarbetet mellan företag i olika länder att arbetstagarna och deras organisationer deltar i utvecklingen. Svårigheterna att hävda de fackliga intressena förekommer inte enbart i multinationella företag. Samma problem finns inom koncerner som verkar nationellt. Problemen har diskuterats och analyserats i många olika sammanhang. Medbestämmandelagens regler gäller enbart den som juridiskt sett är arbetsgivare, t.ex. ett företag, inte den som äger eller kontrollerar företaget/ arbetsgivaren. Rätten till styrelserepresentation innebär emellertid en lagreglerad form av arbetstagarinflytande som också gäller koncernanställda. Lagstiftningen om styrelserepresentation har nyligen setts över och | förbättrats. Ett förslag till ny lag om styrelserepresentation för privatanställda behandlas för närvarande av riksdagen. En avtalsutveckling om koncernfackligt samarbete har kommit i gång. I dag finns, förutom utvecklingsavtalet mellan SAF och LO/PTK, flera sådana avtal. Dessa gäller visserligen endast koncernverksamhet i Sverige. Jag anser | dock att det ännu är för tidigt att avgöra vilken betydelse denna utveckling kommer att få i de multinationella företagen. Frågor om koncernfacklig verksamhet inom nordiskt ägda koncerner utreds för närvarande av en grupp tillsatt av Nordiska ministerrådet. 112 Gruppen har i uppgift att undersöka förutsättningarna för att genom avtal utveckla samarbetet mellan nordiska koncerner och de fackliga organisatio — Prot. 1987/88:24 nerna inom dessa koncerner. Gruppen, som består av bl.a. företrädare för 16 november 1987 parterna, har haft svårigheter att komma till något resultat. dä RR ba SKE Vid ett möte med Ministerrådet i förra veckan diskuterades gruppens arbete. De nordiska arbetsmarknadsministrarna uppmanade då gruppen att fortsätta sitt arbete med sikte på att avlämna en slutrapport under första halvåret 1988. Enligt min uppfattning är det bäst om dessa frågor kan lösas avtalsvägen. Jag kommer att noga följa utvecklingen på det här området. Skulle det visa sig att avtalsvägen inte står öppen, kan det finnas anledning att överväga andra lösningar. Mot den här bakgrunden är jag för närvarande inte beredd att föreslå regeringen sådana lagstiftningsåtgärder som Lars-Ove Hagberg frågat mig om.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på mina frågor. Jag tvingas tyvärr uttrycka en mycket stor besvikelse och förvåning över den totala brist på handlingskraft som regeringen visar i fråga om internationaliseringen och, kan man säga, de transnationella företagens härjningar på europeisk och svensk mark. På frågan om regeringen vill bidra till att de fackliga organisationerna i de transnationella företagen skall kunna samverka och kostnaderna betalas av koncernerna svarar regeringen att man skall följa detta noga. Man skall således inte ingripa. Min följdfråga blir då hur många år man ytterligare skall följa frågan. Man har följt den ganska länge nu. Hur många svenska arbetare skall inlemmas i ett direkt utlandsberoende utan att deras fackliga organisationer skall kunna ha något samarbete som är av betydelse och som är effektivt? Min andra fråga svarade arbetsmarknadsministern egentligen inte alls på. Den gällde om de fackliga organisationerna skall tillerkännas någon maktbefogenhet, som vetorätt, för att kunna förhindra att en del av verksamheten flyttar utomlands, för att uppskjuta beslut eller vad man nu använder vetorätten till. Jag tycker att det är beklagligt att jag inte får något svar i den här situationen. När ASEA och BBC nu gick samman så skedde det egentligen mycket snabbt, på några veckor. ASEA höll egentligen på med en helt annan affär i USA. Detta samgående är fortsättningen på en trend där svenska transnationella företag går samman med utländska företag. De blir överstatliga institutioner som spelar ut nationella intressen mot varandra. De spelar också ut fackliga organisationer och arbetare i olika länder mot varandra. Man kan säga att man flyttar såväl produktion och forskning som ledningsfunktioner över nationsgränserna. Det skulle därför vara av stor vikt att ha någon form av vetorätt inskriven i de svenska lagbestämmelserna. Men den tredje vägens politik gör tydligen regeringen blind. Man följer helt storföretagens villkor och behov och glömmer därmed bort att det finns människor bakom — människor som drabbas av det här. Bertolt Brecht sade en gång för länge sedan: Man kallade på arbetskraft, men det kom människor. Jag tycker att regeringen på något 113 sätt ser de människor som drabbas av detta som arbetskraft och inte som människor. Det är just det synsättet som är så allvarligt när vi har en regering baserad på arbetarrörelsen. När det gäller facklig samverkan mellan de organisationer som finns i ett transnationellt företag handlar det inte främst om att få information om varenda koncernledning och varenda fack över hela världen. Det handlar kanske i första hand om att de fackliga organisationerna får träffas över gränserna, och detta möjliggörs genom stöd i lagstiftningen. SAF:s ståndpunkt i den här frågan har varit stenhård — man har sagt nej hela tiden — även i fråga om samarbete inom Norden. När ASEA köpte upp Strömbergs i Finland fanns det inom ASEA ett avtal om samverkan, men SAF sade nej, och det blev inget avtal. Där står vi nu. I den nya koncernen ASEA-BBC föreligger det enligt LO-tidningen ett hemligt avtal i den ASEA-anda om inflytande som finns. Men vi vet att detta kan flyga bort när som helst. Det gäller väl den gamla ASEA-anda som fortfarande råder, med fackliga organisationers samverkan. Hur det kommer att bli härvidlag i hela koncernen får framtiden utvisa. Men det är ingen styrka för de svenska fackliga organisationerna i det spel som varit att man på lagstiftningens område inte har kunnat ge dem det stöd som de har behövt för att få möjlighet att tvinga fram beslut om exempelvis var huvudkontor, forskning och utveckling skall finnas, och även kunna samverka med de andra organisationerna. Nej, det är en stor brist att det inte finns något stöd i lagstiftningen, inte ens för en samverkansform. SAF säger att man inte vill bidra till någon resekarusell. Vad skall då regeringen avvakta? Hittills har ju SAF varit benhård i den här frågan. Det har inte heller inom Norden gått att komma fram. Och även om man skulle komma fram inom Norden finns det naturligtvis problem. Dessa företag har juinte bara ett ägande över gränserna i Norden, utan även övriga Europa och andra delar av världen är indragna. Skall inte de delarna omfattas av det här samarbetet? Avgränsningen till Norden har ju också sin poäng i begränsningshänseende. Jag tror inte det är särskilt bra att i en speciell etapp inrikta sig på Norden. Kravet på att få samverka mellan facken har funnits i många år. Inte minst borde den socialdemokratiska regeringen betänka att det faktiskt var socialdemokrater som först väckte frågan i en motion här i Sveriges riksdag för många år sedan. T. o. m. ordföranden i skatteutskottet stod bakom det förslaget. Då uppmärksammades detta problem, men ändå har hittills ingenting hänt. Min följdfråga är: Hur länge skall egentligen regeringen avvakta? Hur kommer det att bli med nästa etapp i ASEA eller i andra företag? Skall arbetarna drabbas av samma förnedrande behandling som ASEA-arbetarna har fått i det här fallet?